Herr talman! Situationen i Sydafrika är minst sagt instabil, och vi nås av motsägelsefulla rapporter nästan dagligdags om vad som händer i de förhandlingar som förs mellan regering och opposition. Att det är ett svårbedömt läge kan alla vara överens om. I det läget ser jag det som oerhört viktigt att Sverige står fast och att vi upprätthåller det tryck som vi kan upprätthålla mot den sydafrikanska regeringen. När jag läste det svar som statsrådet har givit blev jag precis som herr Biörsmark förvånad över formuleringarna. Statsrådet säger: ''I ljuset härav, med tanke på sysselsättningsläget i Sverige, - - '' Längre ner står det som herr Biörsmark tidigare citerade om produktion och sysselsättning i Detta är ett märkligt resonemang. Jag är inte tillräckligt mycket historiker eller statsvetare för att kunna bedöma om det har stöd i den lagstiftning och de beslut som riksdagen via ett förslag från utskottet har fattat, men det verkar oerhört märkligt. Om man drar ut resonemanget innebär det i sin förlängning, att så fort ett företag som har verksamhet i Sydafrika anför som skäl att sysselsättningen här i Sverige skulle påverkas, skulle regeringen i princip säga ja till dispenser. Det tror jag inte finns utrymme för genom de beslut som vi har fattat här i riksdagen. Statsrådet citerar på s. 2 i sitt svar utskottets betänkande. Där sägs att man kan ha vissa speciella skäl. Är de speciella skälen för att ge dispenser det svenska sysselsättningsläget? En annan fråga som jag vill kommentera är det som sägs på slutet i svaret. Där sägs att regeringen i sedvanlig ordning har haft samråd med den parlamentariska Sydafrikadelegationen och i utrikesnämnden. Nu vet vi att diskussionerna i utrikesnämnden är hemligstämplade, och där kan vi inte få någon information. Copco har fått? Var man eniga i samrådet? Det vore intressant att få reda på. Jag ifrågasätter att det skulle kunna vara så, men statsrådet kan kanske skingra dessa oklarheter. Herr talman! Vad regeringen nu gör är i princip att bakvägen via dispensförfarandet upphäva den sanktionslagstiftning som Sverige trots allt har. Jag är så pass fundersam att jag anser att man kanske skall överväga om detta inte strider mot riksdagens beslut. Man får då be konstitutionsutskottet att granska ärendet för att se om regeringen har gjort rätt tolkning av riksdagens beslut.
Herr talman! Tidigare talare har ställt ett stort antal frågor och gjort ett stort antal kommentarer till det svar jag har givit på Hans Göran Francks interpellation. Jag skall försöka att så gott tiden medger det att i ett sammanhang besvara de olika frågor som ställts. Det regeringen har beslutat innebär en uppmjukning av dispensbestämmelserna. Men det är inte fråga om ett avskaffande av sanktionerna. Om regeringen ansett att villkoren uppfyllts hade sanktionerna avskaffats. Detta är ett steg på vägen i ljuset av utvecklingen i Sydafrika. Det är en utveckling som är mycket svårbedömbar och svårtolkad. Man slits mellan hopp och förtvivlan. Faktum är att de tidsplaner som den parlamentariska delegation som besökte Sydafrika i våras trodde var realistiska, har visat sig inte vara realistiska. Det är ett tecken på hur svårt det är att bedöma det hela. Det är viktigt att de svenska företagens konkurrenssituation och hur detta påverkar deras egna förhållanden här hemma och sysselsättningen finns med i bilden. De kriterier vi nu har innebär, som jag sade i mitt svar, att vi medger dispens om ett upprätthållande av handelsförbud skulle leda till avsevärda nackdelar för svenska företags möjligheter att verka i Sydafrika och till betydande konsekvenser för produktion och sysselsättning i Vad vi framför allt tittar på är om företagen tidigare har varit verksamma i Sydafrika -- detta som svar på Margareta Viklunds fråga. Det är fråga om olika typer av företag. Generellt gäller i den utvidgade dispensgivningen att företagen tidigare har varit verksamma i Sydafrika och alltså lidit särskilt hårt av sanktionslagstiftningen. Det är ett kriterium. Regeringen har inte med anledning av synnerliga skäl medgivit några nya handelsströmmar. Detta är en besvärlig avvägning, det medger jag gärna. Men jag vill inte minst till Hans Göran Franck säga, att om han liksom jag besöker svenska företag -- vilket utgår från att han gör -- får han också klart för sig hur besvärligt läget är. Jag har själv haft kontakt med ett antal företagsledningar, representanter för de anställda och de centrala fackföreningsinstanserna. De har med mig tagit upp de problem för jobben och sysselsättningen som orsakas av Sydafrikasanktionerna. Det är inte så att vi förlorar en massa export och jobb på grund av sanktionerna. Det är ett pris som vi har varit beredda att betala, och i viss utsträckning är beredda att fortsätta att betala, i solidaritet med de demokratiska krafterna i Sydafrika. Men det är fråga om den avvägning som vi i Sverige gör, och som andra länder gör. Ser vi till de nordiska länderna har Danmark och Finland avskaffat det generella handelsförbudet. Norge har det kvar, men man har i mycket stor utsträckning uppmjukat det. Vi blir i den här utvecklingen snart ensamma på skansen. När man samtalar med anställda i företagen eller företagsledningarna, speciellt de som har sin sysselsättning hotad, är det inte särskilt lätt att förklara och försvara sanktionspolitiken, just av det förhållandet att andra har avvecklat den och vi nu är tämligen ensamma om att upprätthålla den. Det leder till mycket stora nackdelar för svenskt näringsliv, något som man inte kan undgå att också beakta i bilden. När detta är sagt, vill jag konstatera att de beslut som har fattats är i full överensstämmelse med gällande lagstiftning. Den medger regeringen att bevilja dispenser från handelsförbudet. Jag vill också betona att det sätt på vilket regeringen använder dispensinstitutet självfallet står i överensstämmelse med gällande lagstiftning och de uttalanden som har gjorts av riksdagen. En viktig instans är parlamentarikernämnden, dvs. den s.k. Sydafrikadelegationen. Vi har strävat efter att åstadkomma en mycket bred enighet i dessa olika frågor, men det är ingalunda det enda. I mitt interpellationssvar har jag citerat utrikesutskottets uttalande. Regeringen har också samrått i dessa frågor i utrikesnämnden. Det är riktigt att överläggningarna i utrikesnämnden är hemliga. Jag kan därför inte från denna talarstol redovisa dem. Men utifrån mina allmänna kontakter kan jag säga att det föreligger en bred partipolitisk enighet bakom de beslut som nu har fattats.
Herr talman! Det är viktigt att Ulf Dinkelspiel här nu medger att det är fråga om en uppmjukning. Regeringen tar också nya hänsyn som inte ingår i själva Sydafrikalagstiftningen. Han talar om att vi är beredda att betala priset att man luckrar upp tillämpningen. I sanktionslagstiftningen ligger att vi har varit beredda att betala ett pris för sanktionerna. Felet är att regeringen går alldeles för långt i dispensgivningen. Den allmänna dispensen står i strid med riksdagsbeslutet, eftersom det innebär ett kringgående av bestämmelserna. Regeringen iakttar inte den restriktivitet som klart har uttalats av riksdagen. Om dispenser skall ges med motiveringen att svenska företag har förlorat marknadsandelar, hade Sverige över huvud taget inte kunnat ha några sanktioner. Det är en självklar bieffekt av sanktionerna, som har konstaterats gång på gång av olika utredningar och i samband med beslut. Sedan talar Ulf Dinkelspiel om att dessa avsteg och denna långtgående förändring av politiken kan ske med hänvisning till andra länder. Men han svarar inte på den fråga som jag ställde om den amerikanske presidentens hållning. Den kommer att få effekter i många länder, såvitt jag kan förstå. Det är en klar skärpning. Det här uttalandet kom just när jag var i Sydafrika. Det blev naturligtvis föremål för mycken oro och bestörtning inom de kretsar som slår vakt om den nuvarande regimen. Det är märkligt att statsrådet inte beaktar detta. Dispensen till Atlas Copco är ju ingen liten fråga. Det är inte en dispens som gäller en enstaka sak. Dispensen har mycket vittgående följder och konsekvenser. Det talas inte om en generell dispens av det här slaget någonstans i själva handelsförbudet och i bestämmelserna. Det här är en innovation när det gäller beslutet som jag inte tycker är tillåten.
Herr talman! Låt mig tacka för det ytterligare klargörandet av statsrådets svar. Jag tycker inte riktigt att jag fick svar på ett par frågor som jag ställde. Därför vill jag ställa dem igen. Anser statsrådet att det finns en bindande överenskommelse om interimsregering i Sydafrika? Kommer det att lättas ytterligare på sanktionerna till följd av vad som nu har skett i Sydafrika, enligt massmedia? Det har tidigare sagts här att de signaler som Sveriges regering och riksdag, genom sitt agerande, sänder ut bl.a. gällande sanktionerna, är mycket viktiga för den pågående processen i Sydafrika. Demokratiseringsprocessen behöver stöd. Det är viktigt att hålla ut i givandet av stöd. I land efter land kan vi ju se hur skör demokratin är. Vi behöver inte gå särskilt långt för att se det. Utifrån den ekonomiska situation som vårt land befinner sig i kan jag förstå att bl.a. näringslivet har en viss otålighet över att det inte just nu går att få bort alla restriktioner. Min vädjan är för Sydafrikas folks skull och för att få ett slut på apartheiden. Vi måste försöka att hålla ut i det som vi nu har påbörjat. Den svaga demokratilåga som har börjat glimma och flämta får inte släckas ut. Den måste skyddas. Riksdagens beslut måste också stå fast till dess att något annat har beslutats.
Herr talman! Det låter litet bestickande när statsrådet säger att det är fråga om en uppmjukning. Det låter som om detta är ett agerande inom ramen för riksdagens beslut. Det är bara en uppmjukning av detta. Var går då gränsen för denna uppmjukning? När passerar man gränsen för vad riksdagen har beslutat? Det kan bli en ganska delikat bedömning framöver. Den får man kanske pröva i ett historiskt perspektiv så småningom, som antytts här. Enligt min uppfattning har den gränsen passerats genom uppmjukningen i de beslut som regeringen har fattat. Jag återkommer till att utgångspunkten är företagens och de anställdas intressen. Jag har full respekt för dessa svårigheter. Det har jag alltid haft. Jag har alltid menat att Sverige får agera på ett sådant sätt att den enskilde inte kommer i kläm. Så har jag alltid resonerat när det gäller Sydafrikapolitiken och sanktionerna. Så får det bli nu också. Men det är ett övergivande av svensk politik gentemot Sydafrika att ha det som utgångspunkt, motivering, förklaring och anledning till att man agerar som man gör. Jag förstår sammanfattningsvis inte att statsrådet kan påstå att detta är i överensstämmelse med riksdagens beslut. Vi får väl se vad historien säger om detta så småningom. Att åberopa andra länders agerande är också ett argument som kan låta bestickande. Danmark och Finland har ändrat på politiken, och då skall vi följa efter. Sverige har inte haft den hållningen tidigare. Vi har agerat självständigt, vi har varit föregångare och drivit på. Det skulle vara olyckligt om Sverige skulle överge ANC, dess syn och dess strävanden. Det pågår en förhalningstaktik.

Herr talman! Den uppmjukning som statsrådet talar om riskerar ju, som flera andra påpekat här, att bli ett fullständigt avskaffande av sanktionerna. Det har jag inte uppfattat att riksdagen har varit beredd att göra i det här läget. Vi är väl någon slags apor på Skansen, som envist håller fast vid de beslut som den här församlingen -- Sveriges högsta beslutande organ, riksdagen -- har fattat. Med de skäl, de svenska sysselsättningsskälen, som statsrådet står kvar vid, kan inte jag se att man skulle kunna vägra något svenskt företag dispens. Det innebär att man i princip faktiskt har avskaffat sanktionslagstiftningen bakvägen. Om regeringen gör den bedömningen utifrån sysselsättningsläget i Sverige och konsekvenserna för produktion och sysselsättning här hemma, är det då inte mer ärligt och konsekvent att gå tillbaka till riksdagen och begära en ändring av beslutet? Då får riksdagen återigen diskutera detta med de nya fakta som kan ha kommit fram. Jag ställde en fråga tidigare. Den gällde faktiskt inte utrikesnämnden. Det var jag noga med att poängtera. Jag vet att förhandlingarna och diskussionerna där är hemliga. I det svar som statsrådet har lämnat på Hans Göran Francks interpellation står det att ''Beslutet har i sedvanlig ordning föregåtts av samråd med den parlamentariska Sydafrikadelegationen - -.'' Sydafrikadelegationen, och vad har de olika parterna sagt om detta med att man nu mjukar upp eller nästan i princip avskaffar sanktionerna? Var man överens om det? Fick delegaterna i delegationen information om att det var en generell dispens för Atlas Copco? Vad sade man om det? Det gällde allså inte utrikesnämnden, utan
Herr talman! Låt mig först upprepa vad jag sade tidigare. Det är fråga om en uppmjukning av den praxis som gäller för dispensgivningen inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det är icke fråga om ett avskaffande av sanktionerna. Om vi skulle avskaffa sanktionerna skulle vi godkänna alla de dispenser som har lämnats in och de som ligger och väntar på beslut. Vi iakttar fortsatt restriktivitet på det här området just med hänsyn till utvecklingen i Sydafrika. Den har inte gått så långt att vi anser tiden mogen för att avskaffa handelsförbudet. Jag vill klart understryka att det här är ett pris som vi är beredda att betala i fortsättningen i solidaritet med de demokratiska krafterna i Sydafrika. Det är viktigt att slå fast detta här. Jag vill samtidigt säga att detta är inget lätt beslut. Vi beaktar utvecklingen i Sydafrika, och det är i ljuset av utvecklingen där som beslutet har fattats. Vi beaktar också vad andra länder har gjort. Jag har pekat på att andra länder har gått i uppmjukande riktning. Hans Göran Franck har pekat på Bill Clintons uttalande. Jag har inga indikationer på att det skulle innebära att man från amerikansk sida skulle vara beredd att införa handelssanktioner av det slag som Sverige nu har. Om jag har fel på den punkten skulle det vara intressant att få höra vad Hans Göran Franck har för informationer på den punkten. Är USA berett att införa handelssanktioner? I bilden ingår överväganden av svenska företags framför allt långsiktiga konkurrensställning på den sydafrikanska marknaden. Förhoppningen är ju att utvecklingen går i den riktningen att vi snart skall avskaffa handelssanktionerna. Även om jag sympatiserar med delar av Hans Göran Francks bakomliggande motiv, har jag svårt att följa honom när han så bestämt tar avstånd från varje hänsyn till svenska företags intressen i det här sammanhanget. Jag tycker att det är något uppseendeväckande att en företrädare för ett parti som har en minskning av arbetslösheten som ett av de allra främsta målen så helt vill bortse från detta argument när vi diskuterar denna fråga och tar det till intäkt för en stark kritik mot regeringen i fråga om dispenspolitiken. Engelsmännen brukar använda ett uttryck med innebörden att man skjuter sig själv i foten. Risken är påtaglig att precis göra så med en sådan politik. Det här är en svår avvägning. Vi har gjort denna avvägning, och vi har icke kommit till den punkt då tiden är mogen att avskaffa sanktionerna. Men nuvarande riksdagsbeslut förutsätter en interimsregering innan ett bindande beslut kan fattas. Det kan diskuteras i vilken utsträckning den överenskommelse som har träffats mellan ANC och regeringen skall karakteriseras som en bindande överenskommelse. Men den svenska regeringen har icke funnit att tiden är mogen att avskaffa handelssanktionerna nu. Som svar på Margareta Viklunds fråga kan jag säga att beslut har fattats om vissa lättnader i dispensgivningen. Kent Carlsson ställde en fråga om parlamentarikerdelegationen. Ja, den har hållits orienterad om hela utvecklingen, inte bara om den allmänna bedömningen utan också om de beslut som har fattats om uppmjukningen av dispensgivningen. Beslutet har fattats under bred partipolitisk enighet. Herr talman!

Det är inte så mycket av hänsyn till handelsförbudet som sådant utan just i de grundläggande frågorna att utvecklingen i Sydafrika skall gå i en sådan riktning att förutsättningarna finns att avskaffa handelsförbudet i enlighet med det beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman! Tiden är alls inte mogen för ett upphävande av sanktionerna, eftersom det inte finns ett bindande avtal om en övergångsregering. Det finns nu många problem på vägen dit. Den fråga vi diskuterar är att regeringen har utnyttjat dispensgivningen i en otillbörlig och alltför stor utsträckning. Sedan den 1 januari har det kommit in 89 ansökningar om dispens. De strömmar till i ökad takt. Det är också allvarligt att regeringen inte ens bryr sig om vad Den absolut viktigaste frågan är den generella dispensgivningen. Kommer regeringen att även ge Sandvik generell dispens? Då hävdar jag bestämt att det kommer att utgöra ett ytterligare steg på vägen att frångå det av riksdagen fattade beslutet om en restriktiv tolkning. Handelsministern nämnde den fråga jag ställde om USA. I USA är det varje enskild delstat som fattar beslut i dessa frågor. Det finns delstater som går längre än andra när det gäller sanktionerna och även när det gäller handel. Bill Clinton har sagt att han inte kommer att ändra på någon av delstaternas beslut. Han uttalar sig för en skärpning. Den viktigaste punkten gäller frågan om IMF, vilket har den största betydelsen för Sydafrika. Han intar där en negativ hållning till att göra satsningar på Sydafrika under rådande förhållanden. Han tar klart ställning för ANC och visar hänsyn till dess intressen. Däremot talar Ulf Dinkelspiel mest om svenska intressen. Det går naturligtvis att ge vissa dispenser. Men avvägningen har gått alldelse för långt, och man tillmötesgår de svenska företagen alldeles för mycket. Det är ett pris som vi har varit beredda att betala. Men det utgör ett alldeles för dåligt hänsynstagande till ANC. På den punkten har Ulf Dinkelspiel klart blivit klandrad av ANC:s ledning. Jag delar den uppfattningen, och jag tror att det finns en stark opinion i vårt land som gör detsamma.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att detta är en svår fråga, och jag vet att frågan behandlas seriöst på många olika nivåer och i många instanser. Det är en fråga som fordrar hänsynstagande, solidaritet och avvägningar i olika dimensioner. Statsrådet sade som svar på min tidigare fråga att det skall ske vissa lättnader. Det har redan skett lättnader i dispensgivningen. Som jag sade inledningsvis tycker jag att det är viktigt att det inte blir rutin eller automatik i dispensgivningen. Dispensförfarandet får inte användas för att frångå gällande syften med sanktionerna. Man måste hålla fast vid dispensgivningen som en sista utväg och med hänsynstagande till många dimensioner.

Herr talman! Hans Göran Franck hänvisade i sitt sista inlägg enbart till ANC:s uppfattning i frågan. Han berörde inte på något sätt de svåra avvägningar som man ställs inför när man har att beakta dessa hänsyn mot andra hänsyn. Inte heller pekade han på något sätt på det faktum att det från ANC:s sida har uttalats förståelse och uppskattning för att Sverige, som ett av de två återstående länderna, upprätthåller det fortsatta handelsförbudet och därmed är beredd att fortsätta att betala ett pris för att visa solidaritet med ANC. Det är en solidaritet som jag har betygat i mina tidigare svar. Jag har också uttryckt förhoppningen om att processen skall leda fram till en sådan situation att förutsättningar skapas för avskaffande av handelsförbudet. På den punkten kan vi alla vara ense. Jag vill också peka på vad Hans Göran Franck sade en passant, att det kommer in mängder av dispensansökningar. Det visar ju på svårigheterna och på det intresse som finns från svensk sida, från företag och anställda. Jag kan försäkra att jag hör från arbetsgivare, fack och andra om de svårigheter som detta förbud skapar. Vi upprätthåller fortfarande förbudet. Det är priset som vi betalar. I ljuset av utvecklingen i Sydafrika medger vi samtidigt en uppmjukning. Till Margareta Viklund vill jag säga att vi har beslutat om dessa lättnader, och de kriterier som jag angav här är de som fortsatt kommer att tjäna som utgångspunkt. Det kommer uppmuntrande men också nedslående rapporter från Sydafrika. Utvecklingen är oerhört svårtolkad och svårbedömbar. Jag har icke för avsikt att i nuläget föreslå någon ändring, någon ytterligare lättnad, av de nya kriterier vi använder. Men det är alldeles klart att eventuella fortsatta beslut får bli beroende av utvecklingen i Sydafrika. Vi följer utvecklingen i Sydafrika noggrant. Vi har mycket nära kontakter med de olika parterna. Vi söker efter bästa förmåga göra en bedömning av utvecklingen sådan den kan komma att te sig framöver. Men jag erkänner gärna att det är mycket svårt.

Herr talman! Anita Johansson har frågat mig om jag delar hennes uppfattning att arbetsmarknadsläget i Stockholm är särskilt allvarligt; vilka insatser jag är beredd att vidta mot arbetslösheten i Stockholm, vilket stöd jag är beredd att ge det kommunala engagemanget i sysselsättningsfrågor i Stockholms län och vad jag anser om landshövdingens och länsarbetsdirektörens förslag. Arbetsmarknadsläget i Stockholms län har förvärrats allvarligt under senare tid. Antalet varsel är mycket högt och prognoserna från Länsarbetsnämnden pekar på att arbetslösheten i Stockholm kommer att öka oroväckande. Andelen arbetslösa av arbetskraften är emellertid procentuellt sett bland de lägsta i landet. Anita Johansson undrar om jag tycker att arbetsmarknadsläget i Stockholm är särskilt allvarligt. Jag anser att arbetsmarknadsläget är allvarligt i hela landet. Det nya är att Stockholm inte drabbats på motsvarande sätt vid tidigare lågkonjunkturer. Och det är allvarligt. Jag håller med om att det kan finnas lokala förhållanden som gör att arbetslösheten i Stockholm kan vara särskilt påfrestande och förenat med risker för social utslagning och hemlöshet. Detta gäller inte minst för ungdomar. Men sådana förhållanden finns även i andra delar av landet. Jag kan också tänka mig att det finns förhållanden som gör att det är lättare för den enskilde att vara arbetslös i Stockholm t.ex. det stora utbytet av olika aktiviteter. Jag är alltså mycket bekymrad för den höga arbetslösheten; men inte bara i Stockholm utan i hela landet. Som Anita Johansson vet har riksdagen fattat beslut om omfattande satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Aldrig tidigare har vi varit i närheten av de belopp som vi nu anslår till åtgärder. De medel som ställs till AMS förfogande fördelas sedan till länsarbetsnämnderna. Enligt den preliminära fördelning som AMS gjort av de medel som regeringen lagt fram förslag om i stabiliseringspropositionen skall Länsarbetsnämnden i Stockholm erhålla ytterligare drygt 950 miljoner kronor. Fördelningen grundar sig på det aktuella arbetsmarknadsläget i resp. län. Utöver dessa medel finns det i propositionen förslag om att AMS skall få ytterligare 1 miljard kronor för att stimulera tidigareläggning av investeringar. AMS tar i dagarna in förslag från affärsverken. Anita Johansson pekar i sin interpellation särskilt på de arbetslösa ungdomarnas problem. Jag håller med om att situationen är särskilt allvarlig för unga människor. Forskningen visar att ungdomar i större utsträckning än de något äldre drabbas av passivitet, håglöshet och ett destruktivt livsmönster. Regeringen har därför beslutat att satsa mycket stora resurser på våra ungdomar. Ca 25 år, som inte fått ett ordinare arbete eller utbildning, skall få arbetsmarknadsutbildning, ungdomspraktik eller åtnjuta annan åtgärd. Vi har satsat imponerande summor till olika åtgärder och jag är hela tiden öppen för att ta del av förslag till ytterligare insatser från såväl kommuner, och länsarbetsdirektörer som landshövdingar, i Jag tycker mig kunna inläsa i Anita Johanssons interpellation en antydan om att Stockholms län missgynnas vad gäller arbetsmarknadspolitiska satsningar. Kanske menar hon inte så, men jag vill likafullt understryka att så inte är fallet. Säkert finns det många riksdagsledamöter som anser att just deras län missgynnas och kanske rent av att Stockholm gynnas. Jag möter den här ''missgynnade-debatten'' i nästan alla län i samband med besök och uppvaktningar. Jag kan försäkra Anita Johansson att människor i län som har en betydligt högre arbetslöshet också drabbas hårt av att vara arbetslösa. Det kan jag personligen vittna om. Privatekonomiska katastrofer, social utslagning, drogmissbruk, förlorat självförtroende drabbar arbetslösa i alla län. Det är därför som vi måste bekämpa arbetslösheten med samma kraft och beslutsamhet i alla län. Det är därför det är så viktigt att alla nu tar sitt ansvar så att vårt land så snabbt som möjligt kan komma åter till en fullgod ordinarie arbetsmarknad.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag måste tyvärr, arbetsmarknadsministern, konstatera att svaret är cyniskt med tanke på den allvarliga situation som vi har i vårt län. Arbetsmarknadsläget är dystert i Stockholms län, t.o.m. mycket dystert. Frågan vi ställer oss är: Kommer 80 000 eller 100 000 människor att vara arbetslösa om ett år? Vecka 47 fanns det 62 540 arbetssökande i Stockholms län. Vi kunde i morse på Dagens eko höra om en arbetsförmedlare i Utvecklingen i kommunerna på personalområdet och när det gäller de ekonomiska ramarna och varselsituationen är oroande. Ja, Börje Hörnlund, den är rent ut sagt alarmerande. Antalet varslade personer i dag är 25 000. Byggarbetslösheten kommer att vara fortsatt hög, men det kommer vi att få höra mer om i nästa interpellationsdebatt. Osäkerheten om att beslutade infrastruktursatsningar kommer till stånd är mycket stor. I regeringsförklaringen stod det många vackra ord om Dennisuppgörelsen. Den tycker jag är bra. Jag förutsätter emellertid att Börje Hörnlund kommer att se till att projektet snabbt kommer i gång och att statsrådet här i dag tar avstånd från det som statsrådets centerpartistiska kollega Christina Linderholm sade i den allmänpolitiska debatten: Jag tvekar inte att använda ordet katastrof när det gäller effekterna av Dennisuppgörelsen. Jag undrar: Vad säger Börje Hörnlund? Det värsta av allt, arbetsmarknadsministern, är ungdomsarbetslösheten. Totalt är 16 000 ungdomar under 24 år utan sysselsättning, nästan 10,1 %. Nästan 6 000 ungdomar i 18--19-årsåldern är utan meningsfull sysselsättning, i en storstad. Det är ungdomar som inte får chansen att ta steget ut på arbetsmarknaden och som inte får känna sig som en del av samhället -- inte känna sig behövda. Många har inte en chans att arbeta så att de kan få A Att vara arbetslös i en storstadsregion är särskilt påfrestande. Här finns inte, Börje Hörnlund, möjligheter till alternativ sysselsättning, vilket man ofta har i andra delar av landet. Här finns många socialt utsatta miljöer, dit ungdomen oftast dras. Jag delar absolut inte arbetsmarknadsministerns uppfattning, att det är lättare för den enskilde att vara arbetslös i Stockholms län. Det är tvärtom. Situationen har ytterligare förvärrats nu när medlen till arbetsmarknadsutbildning tagit slut. Det är av enorm betydelse att vår region får den del av medlen som avsatts till arbetsmarknadspolitiska åtgärder i krisuppgörelsen, dvs. 2 miljarder kronor. Vi får inte vår del, Börje Hörnlund, med de 950 miljonerna. Är Börje Hörnlund beredd att nu, i dag, säga ja till detta? I Stockholms län har vi socialdemokrater hårt engagerat oss mot arbetslösheten. I min kommun, Nacka, har vi tagit fram ett fullständigt åtgärdsprogram med insatser mot arbetslösheten. Bl.a. vill vi att alla ungdomar som gått tvåårigt gymnasium skall få gå det tredje gymnasieåret. Arbetslösheten i kommunen har på ett år mer än fördubblats. De senaste siffrorna visar att 2 200 människor i min kommun i augusti i år var arbetslösa, av dessa var 700 ungdomar. Långtidsarbetslösheten ökar ännu mer. Börje Hörnlund, att gå arbetslös, speciellt långtidsarbetslös, är för den enskilde ett socialt lidande som knappast kan överskattas. För ett modernt samhälle är det ett misslyckande att människor som vill ha ett arbete skall tvingas att vara hemma. För kommunerna innebär det minskade skatteinkomster och ökade kostnader för socialbidrag. En hög arbetslöshet innebär en förlust av kompetens och idérikedom. Det har vårt moderna samhälle inte råd med. Det är en förlust, inte bara för samhället, utan även för de enskilda. Herr talman! Under våren och hösten har vi socialdemokrater inventerat hela vårt län på objekt som omedelbart kan sättas i gång. Listan är lång. Det gäller upprustning av skolor, barnstugor och VA-nät, m.m. I svaret som Börje Hörnlund lämnade, står det att han är öppen för förslag. Jag kommer efter debatten att överlämna listan. Sammanfattningsvis vill jag framföra följande åtgärder mot arbetslösheten i Stockholms län. Vi vill att Vägverket tilldelas ytterligare medel, innan Dennispaketet kommer till stånd på allvar, för att vidmakthålla länets kompetens och resursbas inom anläggningsområdet. Vi vill få vår regionala del av de arbetsmarknadspolitiska anslagen, 2 miljarder kronor. I syfte att stimulera kommunernas investeringsprogram, framför allt inom gatu-, vatten och avloppsnäten bör Länsarbetsnämnden ges rätt till lån på 1 miljard kronor. Länsstyrelsen bör få medel att använda till riktade insatser, främst åtgärder mot arbetslöshet bland ungdomar och kvinnor.

Herr talman! I interpellationen redovisar Anita Johansson en rad åtgärdsprogram som kommunerna i länet tagit fram. Jag kan också försäkra att Socialdemokraterna i Stockholms Läns Landsting har lagt fram förslag med liknande innebörd. Program har tagits fram för s.k. sysselsättningsfrämjande åtgärder. Trots detta, är det väldigt svårt att få i gång nya jobb. Självfallet måste man då ställa sig frågan: Varför? Jag tror inte heller att problemet med igångsättning av nya arbetstillfällen är något specifikt för Stockholms Läns Landsting, utan det gäller säkert i stor utsträckning på flera håll. Det är inte heller brist på idéer. Det finns behov av nya objekt och reinvesteringar, där arbetena borde komma i gång -- och det snabbt! Ändå går det trögt, och arbetslösheten ökar. Jag ställer därför frågan: Vad är arbetsmarknadsministerns uppfattning om var de s.k. propparna finns? Själv tänker jag redogöra för några hinder, som kan vara en delförklaring. Länsarbetsnämnden kräver att de entreprenörer som anlitas tar all sin arbetskraft från arbetsförmedlingen, utom när det gäller arbetsledningen, och därmed inte använder egna anställda. Säkert finns det motiv, som att pengarna skall användas just för arbetslösa. Ändå blir det något av en Moment 22-effekt då det innebär att entreprenörerna i många fall måste säga upp sin egen personal, eftersom de här firmorna redan nu har svårt att sysselsätta de redan anställda. En annan propp i regelsystemet är den praktiska tillämpning som Länsarbetsnämnden använder sig av. De som anställs skall få arbete i minst fyra och högst sex månader, då sex månader är normalgräns för beredskapsarbete. För mindre projekt är det därför svårt att få bidrag, eftersom de i många fall understiger fyramånadersregeln. För projekt som varar mer än sex månader blir entreprenören tvungen att byta folk mitt i bygget, vilket naturligtvis är ett orimligt krav. Har arbetsmarknadsministern några synpunkter på det här regelsystemet? Väntas några initiativ från arbetsmarknadsministern i avsikt att få bukt med dessa ibland trångsynta regler? I övrigt instämmer jag med Anita Johansson om åtgärderna när det gäller arbetslösheten i

Herr talman! Jag har tagit emot många interpellationssvar under mina snart 25 år i riksdagen. Själv har jag lämnat en hel del svar under min statsrådstid, och jag har lyssnat på många under min talmanstid. Det svar som arbetsmarknadsministern lämnar i dag är nog det mest torftiga jag har sett. Svaret är på gränsen till nonchalant. Arbetsmarknadsministern underskattar arbetslösheten i Stockholms län. I sitt svar försöker han t.o.m. förringa den, med hänsyn till hur det är i andra delar av landet. Han tycker t.o.m. att det är lättare att vara arbetslös i Stockholm. Detta skriver han, samtidigt som han måste vara medveten om att den sociala utslagningen i arbetslöshetens spår är brutalare i storstadsområdena. Om Börje Hörnlund menar vad han skriver, tar han inte arbetslösheten här i länet på allvar. Det finns 50 000 arbetslösa i Stockholms län. 15 000 av dem är ungdomar. I arbetsmarknadsutbildning finns därutöver 13 000 personer och i ungdomspraktik 5 000. Enbart under oktober varslades ytterligare 6 000 människor. Arbetslösheten ökar nu snabbast i storstadslänen. Länsarbetsnämnden bedömer att länets arbetslöshet hösten 1993 kommer att uppgå till mellan 80 000 och 100 000 arbetslösa. En sådan förskräcklig arbetslöshet har Stockholms län aldrig haft. Jag har en fråga till Börje Hörnlund: Kommer den moderatledda regeringen att vakna först när vi får se arbetslösa och bostadslösa ungdomar som tiggare och uteliggare på Stockholms gator? Arbetsmarknadsministerns svar saknar varje uns av vilja, känsla och engagemang. Det räcker inte med att säga att man är bekymrad. Jag måste fråga: Var finns de ambitioner som Börje Hörnlund hade som oppositionspolitiker? De är som bortblåsta. Har högern i regeringen tagit död på det patos som jag i flera debatter här i riksdagen mötte hos Börje Hörnlund? Sverige måste ta risken av en hög arbetslöshet för att den ekonomiska politiken med inflationsbekämpning skall lyckas, hävdade regeringens främste ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung i somras. Nu kan vi se resultatet. Regeringens ekonomiska politik har kraschat, och arbetslösheten är på topp. Misslyckandet för regeringen är stort och ovedersägligt, skrev en stor borgerlig morgontidning för några dagar sedan. Misslyckandet gäller också sysselsättningspolitiken. Den enda vägens politik, ledd av landets mest kompetenta regering någonsin, för att använda statsminister Carl Bildts egna ord, har på några månader förvandlat Sverige till ett Jag vill fråga Börje Hörnlund: Vad är det som gör att Börje Hörnlund och Centerpartiet sitter kvar i den moderatledda regeringen? Varför lämnar ni inte en regering som inte är beredd att ta arbetslösheten på allvar? Jag vill säga, herr talman, att jag anklagar regeringen för passivitet när det gäller kampen mot arbetslösheten. Regeringens hurtfriska budskap -- håll ut, starta eget och vänta på bättre tider -- sprider pessimism, både i näringslivskretsar och i de fackliga leden. Regeringens åstramnings och neddragningspolitik har slagit ut massor av jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. De stora indragningarna från kommunerna betyder att ytterligare tusentals människor kommer att förlora sina jobb inom den offentliga sektorn. Jag har tre förslag till arbetsmarknadsministern: 1.Gör i ordning ett gigantiskt reparations och underhållsprogram i miljardklassen på byggområdet. 2.Tidigarelägg offentliga investeringar och kommunala investeringar. 3.Gör i ordning ett stort utbildningsprogram för arbetslösa ungdomar i samarbete med företag, kommuner och organisationer. Herr talman! Jag har tolv års erfarenhet av arbete i regeringen, varav sex som industriminister. Med stor framgång satte den socialdemokratiska regeringen in åtgärder mot arbetslösheten, och vi fick ner den från en mycket hög nivå 1982. Framgångsrika utvecklingsprogram sattes in i flera landsdelar. I flera debatter här i riksdagen var Börje Hörnlund och jag överens om nödvändigheten av selektiva åtgärder och satsningar på småföretagsutveckling, utbildning och forskning för att ordna nya jobb. Börje Hörnlund var överens med regeringen om att programmen var viktiga, ty de skapade optimism och framtidstro ute i regionerna. Dagens borgerliga regering gör ingen sådan bred satsning. Någon samordning av insatserna finns inte heller. Jag är litet nyfiken på hur ni arbetar i regeringen. För Börje Hörnlund någon gång på tal med näringsministern att han skall hjälpa till att bekämpa arbetslösheten? Träffas ni mellan departementen för att diskutera gemensamma åtgärder?

Herr talman! Jag kan instämma i övrigas synpunkter på interpellationssvaret från Börje Hörnlund. Det innehåller inga konkreta besked. Det enda vi får är fromma förhoppningar och, om man skall vara litet elak, plattityder. Den stora arbetslöshet som vi nu har i Stockholms län har redan påtalats, och hur den ökar dag för dag. Jag är också förvånad över den kallsinnighet som Börje Hörnlund visar Stockholmsområdet. Hur skall man annars tolka hans mening i interpellationssvaret, ''att det finns förhållanden som gör att det är lättare för den enskilde att vara arbetslös i Stockholm''? Han pekar också på det utbud av aktiviteter som finns här, som om antalet restauranger, biografer osv. skulle vara någonting som vore till hjälp för den arbetslöse. Jag är alltså litet förvånad över den här inställningen till Stockholmsområdet. Jag såg i en kvällstidning att Börje Hörnlund har flyttat ut från centrala Stockholm, och därmed borde han få en annan uppfattning om verkligheten i Stockholms län. Om man söker sig ut från kvarteren kring Rosenbad finner man en mycket skrämmande arbetslöshet. Låt mig ta ett exempel från min hemkommun Södertälje. Där har vi hittills haft en arbetslöshet som har legat på riksgenomsnittet. Den senaste tiden har arbetslösheten där ökat och ligger nu över riksgenomsnittet. Södertälje är en del av Stockholms län och ingår alltså den statistik som nyss har redovisats här. Det som är allvarligt i Södertälje, när det gäller verkstadsindustrins utveckling, är att 7,5 % av Metalls medlemmar i dag är arbetslösa. De prognoser som finns med anledning av varsel inom bilindustrin pekar på att arbetslösheten till sommaren kommer att ligga på 20-25 %, och byggnadsverksamheten har ett katastrofalt läge. Vi kan se fram emot en mycket stor arbetslöshet i Södertäljeområdet. Till detta kommer också handeln -- vi vet att serviceverksamheten står inför betydande problem -- och de varsel som kan komma inom den offentliga sektorn. Det är alltså en skrämmande framtid vi har att gå till mötes. Därför är jag mycket förvånad över bristen på konkreta besked i Börje Hörnlunds svar. Börje Hörnlund säger dock att han är öppen för förslag. Låt mig då plocka fram ett konkret förslag ur den hög av konkreta projekt som vi socialdemokrater har levererat till riksdagen.

Min uppmaning till Börje Hörnlund är att han nu skall ta Per Unckel i örat och se till att riksdagens beslut verkställs. Min slutfråga till arbetsmarknadsministern blir: Är arbetsmarknadsministern beredd att se till att riksdagens beslut om att lokalisera lärarhögskolan till Södertälje verkställs så fort som möjligt?
Herr talman! Det interpellationssvar som arbetsmarknadsministern har lämnat gjorde att jag reagerade och bestämde mig för att delta i debatten. Det jag framför allt är orolig för är vad som händer med alla dessa tjejer och killar som går arbetslösa och som inte har fått möjlighet att ens pröva ett jobb när de har gått ut gymnasiet eller grundskolan. Det är nästan 15 000 ungdomar, under 24 år, som går utan jobb i Stockholmsregionen. Ungefär 5 000 har ungdomspraktik, som Thage G Peterson sade. Arbetsmarknadsministern säger i sitt svar ungefär att det inte är så mycket värre att vara arbetslös i Stockholm. Jag vill påstå att det är betydligt tuffare i Stockholmsområdet än vad det är på många andra håll i landet. Det är en hårdare social verklighet. Det finns inte samma sociala nätverk, kontaktnät, som finns på mindre orter. Många har flyttat till Stockholm för att studera. De har alltså inte föräldrakontakt på samma sätt som tidigare. Boendet är dyrare i Stockholmsregionen än i många andra delar av landet, vilket skapar problem för de yngre ungdomspraktikanter som har rätt dålig ersättning. Det finns många invandrare i den här regionen, och invandrarungdomar har mycket svårare att få arbete än svenska ungdomar. Det som gör mig litet bekymrad, speciellt en dag som denna när rasister demonstrerar vid den gamle hjältekonungens staty, är att det just i en sådan här region där det finns så många flyktingar och invandrare finns risk, framför allt bland ungdomar, för att arbetslösheten kan vara en tändande låga för ökad rasism och främlingsfientlighet. Vad jag förstår har arbetsmarknadsministern närmare erfarenheter från ett invandrartätt område i norra Stockholm. Det borde fungera som en uppmaning till regeringen och arbetsmarknadsministern att göra ytterligare insatser mot ungdomsarbetslösheten just i Stockholms län. n ökning av ungdomskriminaliteten i vår region kan ses som resultatet av den höga ungdomsarbetslösheten. Det är inte speciellt mycket som sägs i svaret, och det är inte speciellt konkret. Det skulle behövas klartecken från regeringens sida om ökad satsning på utbildning av olika slag och ökad satsning på beredskapsjobb. Och ett stort investeringspaket skulle givetvis behövas, som kan omfatta skollokaler som behöver renoveras eller VA-nät i regionen som behöver rustas upp. Grundfrågan är egentligen regeringens ovilja att ta stora krafttag.

Sedan april, när vårt förslag lades fram, har prognoserna för budgetunderskottet ökat med 70 80 miljarder. Jag frågar mig vad det är för konstiga prioriteringar som görs när man säger nej till ett stort investeringspaket -- som i bl.a. vår region skulle pressa ned arbetslösheten och som skulle belasta statsbudgeten med ungefär 3,5 miljarder per år -- och i stället väntar och väntar och väntar. Det gör att företag slås ut, och vi vet att det är svårt att återskapa företag som en gång har slagits ut. Herr talman! Min fråga till arbetsmarknadsministern är om han inte nu är beredd att komma med ett större investeringspaket i enlighet med det som Socialdemokraterna föreslog redan i våras och om han har några förslag på satsningar för att få ner ungdomsarbetslösheten i Stockholms län.
Herr talman! Jag skall börja med att svara Kent Carlsson. Vi hade för ett tag sedan i den här kammaren en debatt om ungdomspraktiken, som Kent Carlsson inte gillar. Jag vill påstå att den kommer att betyda oerhört mycket för ungdomarna i vårt land. Målsättningen är att våra ungdomar icke skall befinna sig på gator och torg. Sedermera har det socialdemokratiska partiet förstått detta, och nu är vi eniga om åtgärden. Också jag är orolig för motsättningarna mellan invandrare och de som sedan länge är boende i landet. Om detta skall gå bra är A och O att vi snarast får tillbaka en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Annars riskerar vi att få större motsättningar än tidigare. Kent Carlsson talar också om utbildning. Den här regeringen har kommit med 18 000 nya platser bara inom högskolan. Jämför det med hela satsningen under 80-talet, som innebar 11 000 platser under tio år. Så här är det på många andra utbildningsområden också. Vad gäller paketet, som Socialdemokraterna lade fram förslag om i våras, kan jag bara hänvisa till Feldt. Den förre finansministern begrep ingenting av finansieringen. Det var hans betyg. Detta återupprepades ju inte i de här förhandlingarna heller, utan då var vi eniga om att man måste finansiera, inte bara föreslå. Sedan skall jag gå över till Anita Johansson. Det är faktiskt så att det inte är så länge sedan regeringen och Socialdemokraterna tillsammans resonerade om de här frågorna: Hur skall vi klara Sveriges ekonomi? Hur mycket skall vi satsa på arbetsmarknadsåtgärder? Vi lade fram ett enigt förslag. Det finns inga andra pengar för Anita Johansson än det finns för mig. Så är faktiskt läget. Man kan höja rösten hur mycket som helst, men ramen är fastställd av fem partier tillsammans. Det innebär inte att jag vecka för vecka, månad för månad måste följa läget och återkomma till riksdagen när så erfordras. Jag vill dock säga här att det gäller att komma tillbaka till ordinarie arbeten. Här har parterna på arbetsmarknaden att mycket stort ansvar. Det skulle betyda mycket för säkerheten och viljan att våga investera om man visste hur spelreglerna för 1993 och 1994 ser ut. Det finns faktiskt ingenting som är viktigare. Frågan om osäkerheten när det gäller att sätta i gång infrastruktursatsningar är ganska besvärlig. Det finns politiska motsättningar inom Stockholm. Infrastrukturåtgärderna gäller områden som många stockholmare vill skydda. Det är stor risk för fördröjningar av olika slag. Jag förutsätter att även Socialdemokraterna är beredda att följa de lagar som gäller i Sverige i sådana här fall. Eller skall vi gå över till ett laglöst tillstånd bara för att snabbt vidta åtgärder som berör några kvarvarande grönområden? Jag tycker uppriktigt sagt att Anita Johansson är cynisk när hon ställer Stockholm mot områden som har två tre gånger så hög arbetslöshet. Det är cyniskt. Jag oroar mig allvarligt för var och en som är arbetslös. Det här är individuellt. Målsättningen måste därför vara att pressa ned arbetslösheten överallt. Att ställa region mot region på det här sättet tjänar ingenting till. Frågan om vem som fördelar pengarna har tagits upp. När socialdemokraterna satt i regeringsställning föreslog de -- vilket hela riksdagen var enig om -- att man skall ange ramsiffror och att pengarna sedan skall fördelas av Arbetsmarknadsverket. Vill Anita Johansson att jag skall ta över det? Vill Anita Johansson att jag som arbetsmarknadsminister skall plocka fram enskilda projekt? Skall hela oranisationen med AMS och Länsarbetsnämnderna sättas åt sidan? Jag tror att det vore fel. Ingen enskild människa kan göra det stora jobbet. Jag vill även beröra den nya åtgärden -- ALU. Här finns verkligt stora chanser att göra ganska stora saker. Jag vet att detta förbereds på stort allvar, även i Stockholm. Det finns inget tak. Sedan kan man naturligtvis komma med önskelistor. Vi har ett gemensamt ansvar. Det kan dock diskuteras om alla vill ta ett ansvar. Vi har ett budgetunderskott på 160 miljarder kronor. Vägen är mycket smal. Om man inte håller sig till den kan man få stigande räntor och stora bekymmer, och då blir det ännu sämre. När Anita Johansson står i talarstolen märker man inte att det skulle finnas någon medvetenhet om budgetunderskottet och vad det kan föra med sig.

Herr talman! Man brukar säga att anfall är bästa försvar, och det var väl det vi såg prov på när arbetsmarknadsministern höll sitt anförande. Först till frågan om ungdomspraktik och ungdomsår. Jag var kritisk mot delar i hur ungdomspraktiken utformades. Jag var inte emot att man gör insatser för ungdomar -- tvärtom. Effekterna blir dock att de unga ungdomspraktikanterna får gå ifrån sina bostäder, eftersom de inte har råd att behålla ens en liten lägenhet med den ersättning de får. Därför stödde jag det socialdemokratiska förslaget om ungdomsjobb, som skulle ha givit en något bättre ersättning. De insatser som regeringen till slut har gjort har tillkommit efter mycket påtryckning och efter det att arbetsmarknadsläget har försämrats oerhört snabbt. Redan i våras skulle man ha kunnat göra stora investeringar och fått i gång en mängd jobb på skolor, med vägar, järnvägar osv. Det finns planer som går snabbt att sätta i sjön, vilket vi inte minst har visat genom vår inventering. Om man hade gjort så, hade vi troligtvis sluppit en del kostnadsökningar som nu uppstår på grund av att folk blir arbetslösa. Vi får i alla fall betala lika mycket. Skillnaden är att pengarna inte går till särskilt produktiva saker. Arbetsmarknadsministern kanske kan kommentera detta något. Det är samma sak nu. Vi för återigen fram förslag om att man skall göra stora insatser för att bl.a. bekämpa ungdomsarbetslöshet genom att genomföra ett stort investeringspaket. Återigen får vi dra regeringen efter oss. I förhandlingarna om krispaket gällde det att vi kunde få 10 miljarder. Det är bra. Men det behövs betydligt större insatser för att man skall kunna ingjuta litet framtidstro och optimism. P G Gyllenhammar sade i en intervju för drygt en vecka sedan att det i dag saknas någon som kan vara optimismens ledstjärna. Den svenska regeringen är det definitivt inte. Både för Stockholms läns skull och för landet som helhet skulle vi i dag behöva märka att åtminstone landets styresmän tror på landet och är beredda att satsa rejält och att ta på sig ett något ökat budgetunderskott för att få i gång hjulen i Sverige. Jag vill åter ta upp ungdomars situation. Vi ser nu dagligen tecken på vad de ökade motsättningarna mellan å ena sidan flyktingar och invandrare och å andra sidan svenska ungdomar kan leda till -- våld, kriminalitet, upplopp. Därför är vi tvungna att vidta åtgäder i en region som utgör en smältdegel där så många människor lever inpå varandra. I annat fall kommer vi att få se hemska skeden i Tensta, Rinkeby, Flemingsberg m.fl. ställen där man har stor närkontakt. Därför vädjar jag om ytterligare insatser -- i just Stockholms län -- för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.
Herr talman! Jo, Börje Hörnlund, jag menar vad jag skrev i min interpellation. Vi missgynnas i Stockholmsregionen när det gäller satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag anser att vi borde få en större del av dessa pengar, och det kan Börje Hörnlund ge sig på. Jag är inte cynisk, Börje Hörnlund. Jag är allvarligt oroad. Det är därför jag har skrivit denna interpellation. Jag är oroad över vad som händer på gator och torg. Jag är oroad över vad som skall hända i den här staden i kväll. Arbetslösheten är en grogrund för rasism och främlingsfientlighet och annat elände som dyker upp i vårt land -- och framför allt i det här länet. Jag vill ha ett svar av Börje Hörnlund när det gäller det som Christina Linderholm sade i debatten. Jag är självfallet medveten om att vi skall följa de lagar som gäller. Men jag frågade Börje Hörnlund om han är beredd att med kraft se till att Dennisuppgörelsen kommer i gång. Jag tycker också att vi kan få svar på det Sören Lekberg tog upp. Vad tänker Börje Hörnlund göra åt utbildningsminister Per Unckel och hans förhalning när det gäller lärarhögskolan? Jag vet att vi har en dålig samhällsekonomi och att budgetunderskottet ökar kraftigt. Men jag tycker att det skulle vara klädsamt om centerpartisterna åtminstone oroade sig något för vad som händer med alla arbetslösa ungdomar i Stockholms län.
Herr talman! Efter den här debatten känner jag att jag egentligen inte vet hur man skall kunna påverka arbetsmarknadsministern så att han förstår hur allvarligt läget är i Stockholm i dag. Självfallet finns det även andra län som har det besvärligt. Om vi mäter antalet personer som är arbetslösa i Stockholms län är siffran 50 000 enskilda individer. Om man talar om procentsatser får man naturligtvis andra värden. Men Börje Hörnlund sade i sitt inlägg att man måste ha den enskilde individen i åtanke. Det är då ett specifikt problem i Man måste också se till helheten med minskade bidrag till fritidsverksamhet och idrottsrörelser m.m. Sådana verksamheter läggs ner och försvinner. Vårt län och vår stad får därmed en mycket negativ social prägel. För ett år sedan tog socialdemokraterna i Stockholms läns landsting fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med arbetslösheten eller för att åtminstone försöka minska sysselsättningssvårigheterna. Vi vet att ingenting har hänt. Jag har gång på gång ställt mig frågan varför man inte kommer i gång med skapandet av arbetstillfällen. Jag har här också försökt att redogöra för ett par exempel när det gäller det snåriga regelsystemet. Jag fick inget svar på om Börje Hörnlund har för avsikt att se över reglerna eller om han har något i bakfickan för att snabbare komma till rätta med de här problemen. Vi vet att kvinnorna kommer att bli arbetslösa i stor utsträckning i framtiden, i takt med att kommunerna dag efter dag lägger varsel. Man kan ifrågasätta om det finns några åtgärder att sätta in när den arbetslösheten träder i kraft. Det är bra att man har tagit fram flera högskoleplatser. Men vi skall också ha i åtanke att vi i den här konjunkturen har betydligt fler sökande per plats än vad vi hade för tio år sedan. Det måste finnas flexibilitet i åtgärderna. Jag fick inget svar på min fråga om arbetsmarknadsministern har för avsikt att se över spelreglerna och regelsystmet.

Herr talman! Börje Hörnlunds replik innehöll få konkreta besked. Jag konstaterar i likhet med de andra debattörerna i denna fråga att man får intrycket att Börje Hörnlund är mycket kallsinnig när det gäller arbetslösheten i Stockholms län. Jag är förvånad över detta. I interpellationssvaret pekade ju Börje Hörnlund själv på att det som är markant nytt i läget är att arbetslösheten är så hög i Stockholms län. Förr när vi har haft konjunkturnedgångar har sysselsättningen varit relativt hög i Stockholms län. Stockholms län har därigenom fungerat som ett slags motor i vårt land. Det tycks inte bekymra Börje Hörnlund att arbetslösheten nu ökar kraftigt i Stockholms län. Det är också litet underligt att Börje Hörnlund bara skyller på budgetunderskottet. Visst skall vi ta budgetunderskottet på allvar och visst skall vi se till att vi kan skära ned budgetunderskottet. Men det går inte bara att skära. Man måste också investera och se till att det skapas jobb som ger pengar. Jag tror att Börje Hörnlund själv har pekat på det oriktiga i att bara passivt betala ut A-kassestöd i stället för att satsa pengarna i konstruktiva, produktiva jobb. Det är sådana åtgärder vi efterlyser. Jag tog exempel från min egen hemkommun i Stockholms län, Södertälje, där arbetslösheten nu ökar mycket kraftigt. Vi efterlyser åtgärder. Man blir förvånad när arbetsmarknadsministern är så kallsinnig mot Stockholms län. Börje Hörnlund skall naturligtvis vara arbetsmarknadsminister för hela landet, och vi skall inte ställa region mot region. Men när arbetslösheten nu är rekordhög i Stockholms län, måste Börje Hörnlund även vara arbetsmarknadsminister för Stockholms län. Jag fick inget svar på min fråga om den konkreta åtgärden när det gäller lärarhögskolans omlokalisering. Det finns ett konkret förslag och ett riksdagsbeslut. Jag upprepar därför frågan: Är arbetsmarknadsministern beredd att omedelbart se till att riksdagsbeslutet om att lokalisera HLS till
Herr talman! Det är ju litet bekymmersamt -- fyra talare, jag skall svara alla på samma tid. Kallsinnig? Det är ju ni som ställer region mot region, och det är det som jag tycker är så otäckt. Jag ställer aldrig region mot region. Ni svarar inte heller på frågan om det är jag som skall överta fördelningen till länen från arbetsmarknadsverket. Har ni inget förtroende för Georg Andersson, er partikamrat, som sitter i styrelsen och fördelar? Tala med honom! Jag vill för min del mycket skarpt säga att det inte finns någon viktigare åtgärd än att så snart som möjligt komma åter till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Att ha 10 procentenheter, var tionde, utanför ordinarie arbetsmarknad är en påfrestning utan like för människor och för svensk ekonomi. Det är knappt att jag tror att ni tillhör samma parti som Ingvar Carlsson, Ingela Thalén och Allan Larsson, som satt och förhandlade fram de här ramarna som jag nu har att leva efter. Ni måste på något sätt ha brutit er ur den gemenskap ni har inom riket genom att ställa region mot region. Jag tycker att det är jättetråkigt. Att vi har det så här beror ju på internationell lågkonjunktur och arvet från 80-talet med inflation och spekulation; det är det som gör att hela Sverige är i olag. Det skulle ha gått bra att leva med den internationella lågkonjunkturen om vi inte hade haft det här 80-talsarvet. Såvitt jag förstår måste det vara fler än den här regeringen som har ett ansvar. Sedan vill jag säga till Thage Peterson att en anledning till den situation som råder i Stockholm i dag är den enorma överhettning som skedde här under den senare delen av 80-talet. Man byggde överallt dessa tomma kontor, som nu gör att bankerna inte har förmåga att klara det hela, osv. Det är en mycket viktig anledning. Hade det då funnits kraft och intresse att göra en bättre regional fördelning, att ta itu med sådana här saker, så skulle vi ha haft det klart bättre i dag. Det skulle ha funnits väsentligt mer att bygga och göra i övrigt i denna region. När det gäller 80-talet återigen är vi ju alla eniga i dag -- jag tror inte att någon säger emot -- om att jättedevalveringen på 16 % i uppåtgående konjunktur, som satte i gång den här 80 talskapplöpningen, var ett förödande misstag. Det var inte politiskt duglighet. Det gick bra ett tag, sedan blev det värre. Och det finns, som sagt, också andra som har ansvaret -- inte de som sitter i dagens regering. Sedan förutsätter jag, när det gäller de här frågorna, att när riksdagen fattar beslut så fullföljs de.

Herr talman! Efter detta inlägg har jag inte rätt till flera inlägg i den här debatten. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern respekterar det förhållandet och inte utnyttjar det till att göra angrepp som jag inte sedan har möjlighet att bemöta. Börje Hörnlund har haft två inlägg och två möjligheter att svara på mina frågor, men han har inte gjort det. Jag förstår i och för sig att Börje Hörnlund inte vill ha en debatt om högerkrafterna i regeringen, eller att han inte vill avslöja sina relationer med näringsministern. Däremot skall jag påminna Börje Hörnlund om misslyckandena när det gäller sysselsättningspolitiken och regeringens ekonomiska politik. Före valet sade Carl Bildt och andra borgerliga politiker att en borgerlig regering skulle bekämpa arbetslösheten mer framgångsrikt än en socialdemokratisk. Valresultatet visade ju också att många väljare trodde på dem. Men arbetslösheten stiger nu dramastiskt och slår alla tidigare rekord. Därför menar jag att regeringen har misslyckats med att stävja arbetslösheten. Också när det gäller att ordna nya jobb har regeringen misslyckats. Varje dag kommer nya besked om industrier som varslar, lägger ned eller flyttar ut. På något sätt tycks framtidstron ha försvunnit från det svenska näringslivet. Det är en viktig uppgift för landets regering att få upp framtidstron och optimismen inom näringslivet. Den väldiga ökningen av arbetslösheten leder till en omfattande långtidsarbetslöshet, som det kan bli mycket svårt att få bukt med. Arbetslösheten leder också till svåra sociala problem. Sådan är ju situationen i Sverige i dag, Börje Hörnlund, och det tycker jag inte att man skall förneka. Börje Hörnlunds resonemang om att vi ställer region mot region förstår jag inte alls. Det är inte att ställa region mot region om vi som är valda av människorna i Stockholms län företräder dem i debatter här i riksdagen. Och vi vill fästa regeringens uppmärksamhet på den väldiga arbetslöshet som råder i Stockholms län. Det är ju så det skall gå till i en demokrati -- att de valda ombuden för olika regioner får möjligheter att peka på de olika problemen i en riksdagsdebatt. Det krävs något av en nationell kraftsamling för att pressa ned arbetslösheten över hela landet. Och det är ett ansvar för landets regering och för arbetsmarknadsministern att ta ledningen; det är nödvändigt. Det går inte en dag utan att jag träffar eller hör ifrån människor som är arbetslösa eller är oroliga för att bli det. Därför är det mycket viktigt att regeringen sätter in omedelbara och omfattande åtgärder för att möta arbetslösheten över hela landet.
Herr talman! Det är tråkigt, men det är alltid mycket tjat från den s.k. mest kompetenta regeringen om allt elände vi Socialdemokrater ställde till med under 80-talet. Men en sak kanske Börje Hörnlund och jag kan vara överens om: Vi hade knappt någon arbetslöshet då. Jag tänker emellertid ta fasta på det som Börje Hörnlund skrev i svaret, nämligen att ''jag är hela tiden öppen för att ta del av förslag till ytterligare insatser från såväl kommuner, länsarbetsdirektörer och landshövdingar''. Landshövdingen här har lagt fram förslag om lånet på en miljard. Sedan skulle det vara bra, tycker jag, om Börje Hörnlund åtminstone kunde tala med sina borgerliga bröder och systrar i Stockholms läns landsting och ute i våra kommuner i Stockholms län. Vi får nämligen aldrig stöd av dem. I varenda kommun har vi tagit fram konkreta förslag när det gäller sysselsättningsskapande åtgärder. Börje Hörnlund är som sagt arbetsmarknadsminister även för Stockholms län. Jag läste en insändare häromdagen, herr talman, som gjorde mig bestört. Jag tänker läsa upp den. Börje Hörnlund kan kanske ge svar på den här insändaren: ''Min man har hastigt blivit arbetslös, själv blir jag det snart. Vi har alltid gjort rätt för oss. Aldrig fått några bidrag. Banken har uppmanat oss att snarast flytta, då vi ej kan betala vårt bostadslån längre. På bostadsförmedlingen rycker man på axlarna och tycker att vi ska flytta runt i andrahandslägenheter. Barnen gråter och vill gå kvar i sin älskade skola här på Söder i Stockholm. Ett av barnen har ett lättare handikapp men har underbara klasskamrater som aldrig har mobbat honom. Vad gör man? Vart vänder man sig? Vi vet varken ut eller in. Vi vill bara hålla ihop och att barnen skall få lida så litet som möjligt.'' Det är kanske så, som Thage Peterson var inne på, att vi socialdemokrater i det här länet har tigit alltför länge om arbetslösheten under tidigare år. Men vi började den här debatten i våras, och jag lovar att jag kommer att förfölja Börje Hörnlund tills han också tar Stockholms läns arbetslöshet på allvar. Fjärran från arbete, halvvägs till helvete -- så lyder ett svenskt ordspråk, herr talman.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det måste vara en arbetsmarknadsministers uppgift att titta på varför arbetstillfällen inte kommer i gång, utan arbetslösheten ökar hela tiden. Själv redogjorde jag för några exempel som jag har fått fram via länsarbetnämnden och även via olika arbetsgivarorganisationer inom Stockholms läns landsting. Ett exempel var att entreprenörer som anlitas måste ta all sin arbetskraft från arbetsförmedlingen och inte använda egen personal. Men man tycker inte att man kan säga upp den egna personalen för att ta annan personal, utan då hankar man sig i stället fram. Anledningen till att den här regeln finns är att pengarna i första hand skall gå till de arbetslösa. Det ställer jag upp på. Men då inser jag också att man måste se över spelreglerna, så att man kan se till att arbetstillfällen finns kvar och att igångsättningar kan ske. En annan propp var systemet med att de anställda skall få arbete i minst fyra och högst sex månader. Jag har förståelse för att mindre projekt är svåra att få bidrag till, och att de därför inte kommer i gång. För projekt som varar i mer än sex månader blir man tvungen att byta folk mitt i ett bygge, och det kan naturligtvis också innebära orimliga krav. Min fråga var: Skall arbetsmarknadsministern se över det här och vidta några åtgärder? Jag har ännu inte fått svar på den. Jag tycker att det är viktigt att man gör detta för att se till att arbetstillfällen kommer i gång, så att arbetslösheten kan minska.
Herr talman! Jag tar till mig det som Sylvia Lindgren säger. Det är klart att detta, i dagens arbetsmarknadsläge, riskerar att bli ett nollsummespel. Jag skall ta upp de här frågorna med AMS-ledningen. Det är svåra avvägningsfrågor. Men jag är övertygad om att det gäller att handla med en viss flexibilitet. Till Thage Peterson vill jag säga att det nu äntligen ser ut som om USA skulle lyfta litet grand. Man bedömer att Tyskland kommer till ett räntesänkningsläge. Vi har alla anledning att hoppas att olika länder medvetet gör stora extra insatser på infrastrukturområdet för att hjälpa i gång konjunkturerna. I Sverige har det hänt, att produktiviteten i företagen för närvarande utvecklas mycket positivt. Om vi vårdar vårt kostnadsläge talar en del för att vi kan hänga med bra när det börjar bli uppgång. Detta är det mycket viktigt att vi alla har med i vår debatt och i våra förslag. Jag ser självklart att de som är valda för ett visst område är starka företrädare för sin region. Så är det när norrbottningar uppträder här, så är det när smålänningar uppträder. När det gäller arbetslösheten och fördelningen försöker jag för min del att vara till hundra procent rättvis. Men det är faktiskt andra som fördelar. Jag försöker förhandla fram pengar. Jag tycker inte om att bli beskylld för att vara mer negativ till en region än till andra. Jag tycker inte att det är rättvist. Därför tar också jag i litet grand. Jag hoppas att det går att göra mer. Jag är beredd att diskutera det i brett politiskt samförstånd. Men läget är sådant att man måste ha med en finansieringsdiskussion också. Det är inte bara att braka på. Jag vet att Kommunikationsdepartementet diskuterar en större sak. Kent Carlsson, ungdomar har det troligtvis värre i Stockholm. Det är socialt farligt här. Men för oss litet gråhårigare går det nog på ett ut var man bor, om man är arbetslös.

Herr talman! Lars Ulander har frågat mig om jag är beredd att medverka till att hinder för utbyggnaden av infrastruktur undanröjs och om jag är beredd att skjuta till resurser för reparation, om och tillbyggnadsarbeten. Sysselsättningssituationen för byggnadsarbetare är mycket allvarlig och flera prognoser pekar på att läget kommer att förvärras ytterligare framöver. Detta hänger samman med flera faktorer, såsom lågkonjunkturen, den minskade efterfrågan på bostäder, besvärligheterna på kreditmarknaden m.m. Vi lider också i hög grad av en baksmälla från åren av spekulationsekonomi, då byggandet skenade i väg på ett osunt sätt. Det är inte orimligt att antalet byggnadsarbetare minskar i förhållande till dessa överhettade år, men prognoserna i dag är likafullt oroväckande. Några ljusglimtar är ändå den kraftigt ökade ombyggnadsverksamheten i år och infrastrukturinvesteringarna. I stabiliseringspropositionen finns också förslag om ytterligare satsningar på vägarbeten för en och en halv miljard kronor och en miljard kronor för att stimulera tidigareläggning av affärsverksinvesteringar. Dessutom finns förslag om ytterligare 3 400 miljoner kronor för beredskapsarbeten som bl.a. kan användas för byggnadsarbeten. Jag kan försäkra Lars Ulander att ingen är mer angelägen än jag att byggnadsprojekt kommer i gång och att de kommer i gång snabbt under den rådande lågkonjunkturen. Det är angeläget att infrastrukturinvesteringar genomförs nu när kostnaderna är låga och tillgången på arbetskraft är hög. Detta innebär emellertid inte att man kan åsidosätta de demokratiska och rättsliga processerna. När det gäller stora projekt som går i känsliga naturområden och som direkt rör väldigt många människor, vilket är fallet vad gäller t.ex. Stockholms kringfartsleder, kan varken demokratin, miljölagstiftningen eller annan rätt sättas ur spel. Det är min förhoppning att också kommunerna anstränger sig för att tidigarelägga byggnads och ombyggnadsprojekt. Länsarbetsnämnderna deltar med medel i många kommunala projekt. Avslutningsvis vill jag framhålla att det finns gott om projekt i det befintliga väg och järnvägsnätet som kan komma i gång relativt snabbt om finansieringen kan ordnas.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag har i den försökt att beskriva ett nuläge och ett läge för den överblickbara framtiden. Som kan konstateras är situationen mer än kritisk. Det gäller inte bara för arbetare och tjänstemän inom byggnadssektorn, utan genom sidoeffekter slår arbetslösheten på grund av byggbranschens neddragning mot många andra näringar. De 50 000 arbetslösa i Stockholms län går snabbt mot en fördubbling. Om jag, herr talman, får göra en allmän reflektion med anledning av interpellationssvaret, vill jag beteckna det som i det närmaste oengagerat. I stället för att ge besekd om vad regeringen skall göra för att ge människor framtidstro, säger arbetsmarknadsministern att ombyggnadsverksamheten är en ljuspunkt. Jag hoppas att den som skall vara landets främste värnare av sysselsättningen för människorna vet vad som döljer sig bakom denna tillfälliga uppgång av ROT-sektorn. Det som måste till är en förlängning av dagens låneregler för ROT-sektorn. Om inte det sker blir det tvärstopp för nya ROT Vi har i dag närmare 3 000 registrerade arbetslösa byggnadsarbetare i Stockholm. Med multiplikatoreffekten betyder det många, många fler. Hur många arbetslösa accepteras i Stockholm innan regeringen tar sitt ansvar? Herr talman, det som gäller i Stockholm är också allmängiltigt för resten av landet. En kommentar till svaret på frågan om infrastruktursatsningarna, t.ex. kringfartslederna runt Stockholm. I stället för att deklarera att regeringen skall arbeta för att undanröja hinder för att få i gång det s.k. Dennispaketet, hukar sig Hörnlund med att man inte kan sätta demokratin eller lagstiftningen ur spel. Vem har krävt det? Det ryktas om att regeringen är splittrad i denna fråga. Är arbetsmarknadsministern för eller emot den infrastruktursatsning som Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet i Stockholm har enats om och som är nödvändig för en positiv utveckling av Stockholm och därmed också av Sverige? Det skulle vara intressant om arbetsmarknadsministern utvecklade sin och förhoppningsvis regeringens syn på detta. Så några kommentarer till enskildheter i svaret som inte får passera obemärkt. Börje Hörnlund hävdar att flera prognoser pekar på att läget kommer att förvärras ytterligare framöver. Sanningen är den att arbetslösheten under det kommande året i det närmaste kommer att fördubblas, från 18 % till Kopparberg, Jämtland och Norrbotten -- kommer arbetslösheten att uppgå till 50 %. Bland alla uppräkningar av orsaker till nedgången i byggsektorn nämns minskad efterfrågan på bostäder, lågkonjunktur och spekulationsekonomi. Inte med ett ord nämns att räntebidragen urholkats och försämrats vid årsskiftet, att redan beslutade räntebidrag dras ned och att investeringsbidraget tas bort. Inte heller tar arbetsmarknadsministern upp den höga räntan, som hållit landets investerare i ett järngrepp. En ytterligare kommentar till påpekandet från arbetsmarknadsministern att den kraftigt ökade ombyggnadsverksamheten i år tillhör ljusglimtarna. Den uppgången är tillfällig och beror på att statens finansieringsvillkor kom att bli mycket gynnsamma för lånebeslut som fattades under december 1991. Då gällde nämligen äldre bestämmelser beträffande åtgärder och nyare bestämmelser beträffande garanterad ränta. Den samstämmiga bilden är annars att ombyggnaderna kommer att minska i omfattning under 1993 samt att både antalet lägenheter som byggs om och ombyggnadernas omfattning kommer att minska. Herr talman! Arbetslösheten har ett pris både för den enskilde och för staten. Min fråga är: Hur bedömer arbetsmarknadsministern de besparingar och nedskärningar ur ekonomisk synvinkel som vidtagits och som kommer att vidtas? Är de lönsamma, och kommer de att ge det önskade resultat som är nödvändigt för att få ordning och reda på sysselsättningsområdet.
Herr talman! Det är ett stort problem att det finns en hel del tomma bostäder i gamla och nya hus. Det är ett problem att vi har en enorm mängd tomma kontorsrum. Det är ett problem att tre fjärdedelar av bankernas förluster gått till att betala överhettningen och spekulationen inom bygg och fastighetsbranschen i slutet av 80-talet. Det är ett problem att regeringen fem gånger fått gå in och hjälpa banker. Nordbankens 20 miljarder -- det är andra gången regeringen nu gick in -- lär vara knappa. Detta gör att det blir onödigt hög ränta, att det inte går att finansiera byggobjekt och att man inte kommer fram via bankerna. Det är ett problem att vi har gott om tomma industrilokaler. De saker jag räknat upp är normalt motorn i byggandet. I det här skedet har regeringen gått in med 2 extra miljarder för statligt byggande av hus och lokaler. I det närmaste har satsningarna på infrastrukturen fyrdubblats. En liten fråga till Lars Ulander: Var höll Byggettans främste företrädare Lars Ulander till när överhettningarna på allvar slog till i Stockholm, som nu ger dessa hemska resultat för också Den höga räntan är ett stort problem. Men man får inte ner räntan genom att förespråka ytterligare en mängd utgifter. I så fall kommer vi att få -- det är bara att fråga Riksbanken -- en ännu högre ränta och därmed än svårare att få i gång ordinarie sund verksamhet. Man gör alltså ont värre. När det gäller åtstramningarna är jag medveten om att de åtstramningar som Socialdemokraterna och regeringen kom överens om påverkar arbetsmarknaden negativt i det korta perspektivet, om man ser det rent matematiskt. Sedan kan man diskutera de positiva effekterna, för sådana finns också. Det var därför, förutsätter jag, som alla inblandade parter ville genomföra dessa åtstramningar. Jag talade om kommunikationer i svaret på den förra interpellationen, och jag kan vara litet utförligare nu. Jag vet att Kommunikationsdepartementet arbetar för att få loss ytterligare medel till extra satsningar på infrastrukturen. Det är saker och ting som blir bekanta för riksdagen vid ett senare tillfälle. Jag vet att -- det kanske också Lars Ulander har läst -- regeringen har fattat beslut om att Kommunikationsdepartementet skall skaffa en utredare som under en mycket kort tid skall se över vissa hinder för igångsättandet. En opartisk utredare skall göra en analys. Jag hade hoppats att utnämningen i frågan skulle vara klar till dagens debatt, men den var det inte.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern frågade mig vad Byggettan gjorde under den speciella tid då det gällde att hålla nere överhettningen. Vad jag gjorde som riksdagsman, tillsammans med den nuvarande arbetsmarknadsministern, var bl.a. att klippa till med en 30 % avgiftsökning på lokaler i Stockholm. Vi tillsatte dessutom, också gemensamt, en grupp som skulle arbeta aktivt för att få ner den överhettning som faktiskt marknaden drev fram. Det var inte någon fackförening utan marknaden som drev fram den. Låt mig så få kommentera detta med kommunikationer och infrastruktursatsningar. Vi börjar bli trötta på att få höra det. Det kommer ständigt nya besked på satsningar på infrastrukturen, men oerhört få jobb kommer till. Dessutom ger infrastruktursatsningarna som sådana, även om de är nödvändiga, inte speciellt många nya jobb. Vad jag kunde förstå av Börje Hörnlunds resonemang var att där fanns ett ordentligt försvar för en ordentlig ROT-satsning. Det är det enda som kommer att kunna hålla i gång en byggverksamhet framöver. Vi skall veta att arbetslösheten inte är gratis. Den kostar ganska mycket pengar. Den multiplikationseffekt som jag nämnde gör att vi totalt sett kommer att få kostnader på mellan 40 och 50 miljarder, orsakade av byggbranschen. Det är ganska viktigt och ganska klokt, arbetsmarknadsministern, att satsa pengarna på att få ner den allmänna arbetslösheten. Det betyder i sin tur att man inte lånar upp några pengar utöver vad man ändå måste betala ut på det ena eller det andra sättet. Jag är mycket missnöjd med svaret och mycket missnöjd med arbetsmarknadministerns sätt att närma sig problemet. Om jag skall vara riktigt ärlig tror jag att Börje Hörnlund, om han fick med sig sin regering, inte skulle behöva fara så illa av denna kritik som i grunden är mycket viktig. Han skulle kunna följa sin partibroders Agne Hanssons intresse för dessa frågor och se till att man kunde få en fortsättning på en mycket lönande väg när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Såvitt jag förstår, herr talman, är faktiskt Börje Hörnlund tillsatt för att se till att vi får en så låg arbetslöshet som möjligt i det här landet. Kom inte med småslängar, utan låt oss diskutera frågan utifrån dessa utgångspunkter i stället.
Herr talman! När det gäller väg och järnvägsobjekt kommer mera överblickbara objekt i gång snabbt när man rustar upp befintlig verksamhet. De mindre objekten ger också tre gånger så många jobb som de riktigt stora objekten. Så ur arbetsmarknadssynvinkel är länsvägnät mycket intressanta objekt. Sedan är det andra skäl som gör att de stora objekten måste diskuteras samtidigt, för de ger långsiktiga sysselsättningseffekter. Det är nu rätt tid att handla upp saker och ting. Kostnaderna har under det senaste året gått ner rätt ordentligt vid nybyggnation, för flerfamiljshus och även småhus. Kostnaderna har också gått ner mycket ordentligt för väginvesteringarna. Det är positivt. Problemet med de tomma lokalerna i dag gör att det ändå inte räcker med dessa kostnadssänkningar. Det pågår diskussioner på olika håll, det kommer förslag till regeringen och det diskuteras i riksdagen. Jag vill inte föregripa diskussionen om hur man ser på ROT-programmet eller icke ekonomiskt. Det är inget tvivel om att jag som arbetsmarknadsminister gärna ser att det som behöver repareras också repareras i dag.
Herr talman! Vi får naturligtvis tomma lägenheter om man drar ner köpkraften hos människorna. Dagsläget är faktiskt sådant att vi har 66 000 arbetslösa ungdomar. Vi har 57 000 ungdomar i ungdomspraktik. Det gör att den ungdomsgenerationen inte efterfrågar bostäder. Det vore mycket underligt om man skulle ha ett stort bostadsbyggande när de grupper som skall efterfråga dessa bostäder inte gör det. Därför är bekämpandet av arbetslösheten den främsta grunden för att vi över huvud taget skall kunna ge dem bostäder och människorna arbete. Herr talman! Förra torsdagen uppvaktades arbetsmarknadsministern av Byggentreprenörerna och AMS. De konstaterade att om inget radikalt görs riskerar var tredje byggnadsarbetare att stå utan arbete 1993. Det innebär att mer än 40 000 byggnadsarbetare blir arbetslösa. Det får till följd att arbetslösheten sprids till företag som tillverkar insatsdelar, byggmaterial, ombesörjer transporter och andra tjänster. 160 000 kommer att beröras av den planlösa krympningen av byggsektorn. De ställde några krav som jag tycker finns skäl att läsa in i riksdagens protokoll. Man krävde finansiering av ny och ombyggnader av broar, vägar, järnvägar, VA-nät och andra anläggningsprojekt som finns förberedda och väntar på byggstart under första halvåret 1993. Man krävde statliga stimulansåtgärder med reparationer och ombyggnader på bostadssidan och när det gäller offentliga lokaler. Jag vet att arbetsmarknadsministern har fått en katalog med flera hundra anläggningsprojekt och dessutom ett antal kommuners väntelistor med angelägna investeringar. Saknas det några uppgifter från Stockholms län är det den enklaste sak att få fram dessa uppgifter. Vad vi väntar på är regeringens vilja att ta en match mot arbetslöshet. Tyvärr, arbetsmarknadsministern, tyder inte interpellationssvaret på detta. Gör gärna ett och annat utspel. Det är ingen dum tanke att se på Centerns förtroenderåds funderingar. Där presenteras faktiskt några mera progressiva sätt än det som arbetsmarknadsministern redovisade här i dag.
Herr talman! Det är märkligt att Lars Ulander tar upp frågan om köpkraft, för det blir en ganska stor köpkraftsindragning genom den politiska uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen. Vad beträffar kritiken sitter vi i samma båt. För min del har jag viss förståelse för att staten lånar upp 160 miljarder kronor och delar ut dessa. Åtstramningen känns inte riktigt hård när man delar ut mycket mer än man får in. På samma sätt går Arbetsmarknadsfonden i dag med underskott som inte finansieras. Lönegarantifonden går med ett stort underskott som inte finansieras. Även här sitter vi i samma båt. Många verksamheter lever i dag på lån. Så kan det inte fortsätta. Jag har alltid varit försiktig när det gäller att diskutera indragningar. Det ges ut mer än vad som produceras. Så blir det när den gemensamma kakan minskar för tredje året i rad. Då går det inte att skära upp större och större tårtbitar även om man vill. I så fall skulle det vara mycket luft i tårtbiten, och det skall man inte ha.

Fru talman! Jag begärde i går ordet på den dagordningspunkt som behandlar frågan om förkortad motionstid för regeringens proposition om åtgärder för att stärka det finansiella systemet. Regeringen har föreslagit att den skall förkortas till fem dagar. Om kammaren följer regeringens förslag går motionstiden ut redan i morgon onsdag kl. 16.30, eftersom regeringen lade sitt förslag på riksdagens bord i fredags. Fru talman! Jag föreslår att riksdagen avslår det här förslaget och i stället beslutar om att motionstiden skall vara tio dagar, dvs. att inlämning av motiner skall ske senast måndagen den 7 december. Mina skäl för det förslag som jag lägger fram är som följer: Regeringens förslag innebär att regeringen ges extraordinära befogenheter för att garantera det finansiella systemets överlevnad. Regeringen ges dessutom möjlighet att besluta om stödåtgärder som i värsta fall kan kosta skattebetalarna uppåt Som jag ser det måste riksdagen och dess ledamöter ges en rimlig tid att ordentligt granska ett så omfattande och kostsamt förslag. Fem dagar, vilket inkluderar en helg, är en alldeles för kort tid. Regeringens förslag presenterades på en fredag. Många av ledamöterna var då på hemorten, en bra bit från riksdagshuset. Under helgen och måndagen finns de flesta ledamöterna antingen på hemorten och/eller deltar i partiaktiviteter. I dag, tisdag, är huvuddelen av ledamöterna åter på plats i riksdagshuset. I praktiken innebär därför förslaget om fem dagars motionstid att de flesta ledamöterna av denna riksdag endast får två dagar på sig att läsa igenom propositionen, kolla fakta, konsultera experter, formulera sina förslag och skaffa eventuellt godkännande från sin partigrupp. Fru talman! Jag inser att ett formellt beslut om stödåtgärder till det finansiella systemet, vilket jag i princip stödjer, brådskar och helst bör fattas innan riksdagen bryter upp för julen. Det får dock inte medföra att riksdagen och dess ledamöter i praktiken ställs åt sidan och inte kan fullgöra sin uppgift. Jag vill påminna om den debatt om riksdagen, dess arbetsformer och dess betydelse som fördes i samband med krispaketen. En del inom massmedia betecknade då riksdagen som ''ett lydigt transportkompani''. Jag tycker att vi på olika sätt skall försöka motverka att en sådan bild av Sveriges högsta beslutande organ, riksdagen, kommer till. Med en mindre förkortad motionstid, som jag har föreslagit, kan dock riksdagen fatta beslut innan juluppehållet. Det blir något stressigare för utskottet att göra sitt betänkande, men riksdagen kan med beaktande av alla de formella regler som finns fatta sitt beslut senast den 18 december. Fru talman! Jag yrkar med detta avslag på förslaget om fem dagars motionstid och yrkar i stället att motionstiden skall löpa under tio dagar, dvs. utlöpa måndagen den 7 december.

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget om förkortad motionstid till fem dagar. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har på ett tidigt stadium diskuterat de här frågorna. Vi har under propositionsarbetet haft full insyn i arbetet, och vi har kunnat arbeta igenom alla de sakfrågor som har varit aktuella att tas upp i propositionen. Å riksdagsgruppens vägnar vill jag ge uttryck åt uppfattningen att vi har fått möjlighet att arbeta igenom de här frågorna på ett tillfredsställande sätt. Man skulle naturligtvis ändå kunna säga att det är värdefullt om vi kan ha längre motionstid. Det är alltid värdefullt att få tid på sig att vrida och vända på förslag. Mot detta skall ställas att Sverige har en allvarlig finansiell kris. Det är hög tid att någonting görs för att komma till rätta med de problemen. Det leder mig till slutsatsen att vi bör kunna acceptera fem dagars motionstid.

Fru talman! Det är naturligtvis bra om kammarens ledamöter får tillgång till full motionstid för de propositioner som läggs fram. Men i vissa fall måste man förkorta motionstiden för att ha en möjlighet att behandla propositionerna inom den tid som är nödvändig. Denna proposition är en sådan proposition. Jag vill bara i mitt inlägg peka på det orimliga i att följa Kent Carlssons tidsschema för behandlingen i utskottet. Näringsutskottet är oerhört pressat med ärenden för närvarande. Vi behandlar två mycket stora och omfattande propositioner, dels propositionen om en ny konkurrenslag, dels propositionen om kapital till unga och nya företag. Vi har sammanträden alla dagar som det är möjligt fram till den 9 december. Med den tidsplan som Kent Carlsson föreslår finns det, som jag ser det, ingen möjlighet att utskottet kan göra en noggrann och riktig behandling av den här propositionen. Därför måste jag i det här fallet yrka avslag på Kent Carlssons förslag och ställa mig bakom det förslag som även Jan Bergqvist har ställt sig bakom, en motionstid förkortad till fem dagar.

Fru talman! Jag finner det mycket märkligt att den socialdemokratiska gruppledningen har gått med på fem dagars motionstid. Det är märkligt att både Socialdemokraternas gruppledare kan acceptera att riksdagen på det här sättet ställs åt sidan. Visst är det viktigt att utskottet får möjlighet att behandla detta noggrant. Men det är väl lika viktigt att riksdagens ledamöter får möjlighet att granska ett sådant här stort och omfattande förslag ordentligt. Man kan fråga sig vad riksdagens ledamöter egentligen har för roll att fylla. Är vi bara ett ''transportkompani'' som lydigt skall slussa igenom åtgärder här i riksdagen? Det är oerhört allvarligt, tycker jag. Konsekvenserna av att man i en så stor och viktig fråga kortar ned motionstiden till endast fem dagar, och på det sättet i princip omöjliggör för de flesta ledamöter att ha synpunkter, måste nästan bli att vi börjar diskutera om vi skall ha en riksdag med enskilda ledamöter. Det kanske bara skall vara partier som uppträder här, med skyltar där det står Socialdemokraterna 138, Folkpartiet 33. Det måste vara innebörden av det resonemang som både Rolf Jag yrkar fortfarande bifall till mitt förslag.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Som framgår av min fråga har utvecklingen i det f.d. Sovjetunionen efter kommunistregimens sönderfall fått vissa negativa konsekvenser för oss i form av bl.a. en tilltagande smuggling av olika illegala varor såsom knark och vapen. I Tyskland misstänker man att Sverige är ett transitland för bl.a. radiaktivt nedsmutsat material. I Finland är man ytterst oroad över den ryska maffian. Man väntar tyst och spänt på vad som skall hända i Ryssland. Samma förhållande gäller för En byråchef i den svenska tullkriminalen har framhållit i en facktidning att man hitintills bara har gjort mindre tillslag. Men man väntar sig en stor tillströmning av vapen och narkotika. Jag tycker att det är positivt att det framgår av svaret att ett samarbete har upptagits med Ryssland och att diskussioner har inletts med Estland. Det var faktiskt en av de åtgärder som jag hade tänkt att efterlysa. Det skulle vara intressant att få veta om budgetförslaget kommer att innehålla några konkreta förslag till åtgärder i fråga om ökade resurser till Tullen i svenska Tornedalen.

Fru talman! Jag tror säkert att Tullverket har ambitioner. Men stora besparingar har gjorts inom Tullverkets område. För ett par år sedan minskades personalen för Tornedalens vidkommande med ca tulltjänstemän utefter en gräns som är 60--70 mil lång. Vid en beräkning av hur många som kan fördelas utefter gränsen -- och man antar att de har kontinuerligt arbetstid -- blir det ungefär en tulltjänstemän på en sträcka av fem mil. Under sådana förhållanden är det svårt att arbeta med så begränsade resurser.

Fru talman! Det råder inte bara brist på personella resurser utan även på materiella resurser. Såvitt jag vet finns det t.ex. inga radiakmätare för att mäta strålningen på radioaktivt nedsmutsat material. Som jag sade tidigare misstänker man i Tyskland att Sverige utgör ett transitland för sådant material. Tullen i Haparanda eller Tornedalen har inte möjlighet att kontrollera huruvida de fordon som passerar gränsen också transporterar radiaktivt nedsmutsat material.

Fru talman! Jag hoppas att jag kan vara lika lugn som statsrådet är i dag. Det skulle vara olyckligt om statsrådet har fel och jag har rätt. Men jag hoppas att statsrådet har rätt och att det inte kommer att behövas tillföras ytterligare resurser.

Fru talman! Gudrun Norberg har frågat mig om jag vill medverka till en förändring av I Sverige tillämpas principen att en person skall ha endast ett medborgarskap. Huvudregeln i den svenska medborgarskapslagen är att man inte beviljas svenskt medborgarskap genom naturalisation utan att först, inom en viss tidsperiod, visa att man befriats från sitt tidigare medborgarskap. Undantag från huvudregeln kan göras om det är omöjligt för den sökande att bli av med sitt förra medborgarskap eller om de krav som ställs för befrielse är orimliga. Varje anökan om svenskt medborgarskap avgörs individuellt. Invandrarverket är första instans, och verkets beslut kan överklagas till Utlänningsnämnden. Det är möjligt att redan från början avstå från att uppställa villkor om befrielse av tidigare medborgarskap. Enligt gällande praxis slopas villkoret för den som bedömts vara flykting samt för den som fått avslag på en ansökan om befrielse från medborgarskap. Om det är känt att ett visst lands myndigheter regelmässigt vägrar befrielse görs undantag för detta lands medborgare. Undantag kan också göras för dem som sökt befrielse men inte fått svar på sin ansökan. Som statsråd kan jag inte ingripa i myndigheternas rättstillämpning i enskilda ärenden. Vad gäller syrianer från Turkiet har jag emellertid upplysts om att Utlänningsnämnden nyligen i ett beslut uttalat, att villkor om befrielse från turkiskt medborgarskap inte bör uppställas. Skälet till detta är att det framkommit, att personer som tillhör den här gruppen regelmässigt haft svårigheter att få befrielse från sitt turkiska medborgarskap. Denna praxis är vägledande för Invandrarverket.
Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Det var ett mycket glädjande och positivt svar. Jag hade inte väntat mig att ett sådant beslut hade fattats. Den här frågan har utgjort ett stort bekymmer för många syrianer från Turkiet. Det är nog bekant för statsrådet att det i Örebro finns många syrianer. Flera av familjerna där har upprepade gånger ansökt om att få bli svenska medborgare. Det är människor som är aktiva i samhälls och näringslivet. De driver egen rörelse, är politiskt aktiva och har varit i Sverige 15--20 år. Gång efter gång har de fått avslag på sina ansökningar därför att de inte har kunnat visa upp något intyg. De har helt enkelt inte fått svar från turkiska ambassaden. Jag tycker att man kan uttala kritik mot Statens invandrarverk. Enligt min mening tillämpar Invandrarverket inte riktigt det beslut som har fattats av Sveriges riksdag och som statsrådet har redogjort för. Jag är glad att Utlänningsnämnden nu har fattat sitt beslut. Jag utgår från att en person som alldeles nyss fått avslag på sin ansökan kommer att lämna inen ny ansökan. Det finns ett beslut från Statens invandrarverk om avslag daterat den 6 oktober i år.
Fru talman! Jag har själv varit glad över att kunna förmedla det beslut som Utlänningsnämnden fattade den 18 november. Det betyder att det nu kommer att bli en ny praxis hos Invandrarverket.

Fru talman! Torgny Larsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förhindra att den form av våld och skadegörelse som har sin grund i rasism ytterligare sprids. Jag är, liksom Torgny Larsson och säkert majoriteten av Sveriges befolkning, mycket upprörd över skändningen av de judiska begravningsplatserna. Att angripa en begravningsplats är ett angrepp på djupt mänskliga värden. Att angreppet riktar sig mot en judisk begravningsplats ger mycket obehagliga associationer till nazisternas skräckvälde. Jag är också oroad över gårdagens händelser där judehets och nazistiska symboler visades öppet. Det är viktigt att vi alla visar vår avsky för den här typen av händelser och att vi alla känner vårt ansvar för att motverka dem. Antisemitism och rasism kan aldrig och får aldrig accepteras eller slätas över. Det är betydelsefullt att demokrati och respekten för människovärdet har en djup förankring hos det svenska folket. Inte minst viktigt är att den unga generationen får en sådan fostran att de inte förförs av nynazistiska idéer och våldsdyrkan. Regeringen har tidigare uppmärksammat tendenserna till främlingsfientlighet. På vårt förslag beslutade riksdagen att avsätta 10 miljoner kronor till regeringens disposition för insatser mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism under innevarande budgetår. I början av juni 1992 gav regeringen uppdrag åt Statens skolverk, Statens ungdomsråd, Statens kulturråd och Statens invandrarverk att vidta särskilda åtgärder för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Insatserna skulle i huvudsak inriktas på att på längre sikt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos ungdomar. Regeringen har också ansett det angeläget att öka kunskaperna om vilka förhållningssätt svenskarna har till invandrare och om inställningen till invandrare har förändrats jämfört med tidigare. har därför fått i uppdrag att göra en ny riksrepresentativ undersökning. Denna kommer också att omfatta invandrarnas förhållningssätt till de infödda svenskarna. För knappt två veckor sedan fick Svenska kommittén mot antisemitism ett bidrag av regeringen på 1 miljon kronor att användas för insatser mot antisemitism, som huvudsakligen skall inriktas på att på längre sikt påverka förhållningssätt hos ungdomar. Tidigare har regeringen gett ett bidrag till Svenska filminstitutet. Bidraget har använts till en film som vänder sig främst till ungdomar och som skildrar ett möte mellan en nazistisk skinhead och en läkare med erfarenheter av Förintelsen. Allmänna arvsfonden fördelats till insatser mot främlingsfientlighet bland ungdomar. Även skriftligt material i dessa frågor har framställts och utsänts till elever och lärare i landets högstadieskolor. Liknande insatser förbereds även för kommande år. Regeringen räknar med att även under kommande budgetår få disponera särskilda medel som kan användas i kampen mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Jag förutsätter även att Polisen vidtar de åtgärder som erfordras för att förhindra våld och skadegörelse av det slag som nyss förekommit. Till sist vill jag också nämna att regeringen inom kort kommer att till riksdagen överlämna ett förslag som innebär en påtaglig straffskärpning för denna form av vandalisering.
Fru talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret. Det var ett utförligt svar. Jag tycker det är värdefullt att detta nu snabbt har blivit sagt, inte minst med tanke på de senaste dagarnas händelser. Som framgår av min fråga var det vandaliseringen av de två judiska begravningsplatserna här i Stockholm som föranledde mig att begära svar på vilka åtgärder regeringen ämnade vidta för att förhindra fortsatt spridning av denna form av våld och skadegörelse. Därefter har under gårdagen, precis som kulturministern också påpekar, nya händelser ägt rum. Det är naturligtvis viktigt att, som det har sagts här, alla goda krafter värnar om de gemensamma värden som vi har, nu när nynazismen och antisemitismen ånyo sticker upp sina vedervärdiga ansikten. Jag har också noterat att såväl statsministern som kulturministern offentligt på ett både snabbt och entydigt sätt har fördömt de våldshändelser som ägt rum, efter att jag ställt min fråga. Det är viktigt att så görs från regeringshåll. Tydliga och snabba signaler är viktiga. Vilka lärdomar kan vi nu dra för framtiden? Det mest bekymmersamma i det här läget är att veta på vilket sätt man kan göra en så god analys som möjligt om vad som kommer att hända i framtiden. Risken är ju oerhört stor för ytterligare spridningseffekter. Har man inom regeringskansliet några funderingar kring hur man skall bära sig åt för att förhindra en fortsatt spridning av en sådan här rasism?
Fru talman! Jag tycker att Torgny Larsson pekar på en viktig punkt, nämligen att analysera vad som har hänt, vilka attityder som ligger bakom händelserna och hur stor spridningen är, för att därefter vidta adekvata åtgärder. Rikspolisstyrelsen gick häromdagen till samtliga polisdistrikt ut med en uppmaning om ökad aktivitet för att utröna vilka attacker med mer rasistisk bakgrund som har förekommit, för att se om det finns något mönster över landet. Polisen har alltså vidtagit aktiva åtgärder för att öka sin kunskap på det området. Som jag sade i mitt svar har vi bl.a. gett uppdrag till SCB för att undersöka svenskarnas attityder visavi invandrarna och invandrarnas attityder visavi svenskarna. Jag tror att den undersökningen ytterligare kan öka vår kunskap om vilka attityder som finns. Det räcker naturligtvis inte bara med det. Ett lagförslag kommer snart till riksdagen, med ett kraftigt ökat straffmaximum för brott mot t.ex. Även om lagskärpningar i sig inte förhindrar brott, är det en tydlig markering från statsmakternas sida när sådana här straffskärpningsåtgärder vidtas. Även en straffskärpning vid ofredande -- från sex månader upp till ett år -- ingår i förslaget. Det gäller även ofredande av personer med politisk bakgrund, t.ex. brott och ofredande med rasistiska motiv i bakgrunden.
Fru talman! Naturligtvis kommer jag med intresse att ta del av den proposition som regeringen så småningom kommer att lämna till riksdagen. Jag noterar med tillfredsställe att analyser om vad som kan tänkas hända och vad som kan tänkas göras för att förhindra detta pågår. Vi är helt överens om vikten av att olika åtgärder vidtas. Avslutningsvis vill jag fråga om kulturministern har någon ytterligare kommentar till gårdagens händelser. I Birgit Friggebos svar nämndes det i en mening. Kan vi dra någon ytterligare lärdom av gårdagens händelser?
Herr talman! En lärdom som vi väl alla kan dra är att det är nödvändigt att polisen är synlig, när den här typen av demonstrationer inträffar. Personligen -- utan att ha gjort någon djupare analys av det hela -- tycker jag att det verkar som att polisen har gjort behjärtansvärda insatser och på en del håll även förhindrat konfrontation mellan olika grupper. Jag vill samtidigt göra en personlig reflexion av ett TV-inslag från den finska TV:n. Inslaget handlade om regelrätt hets mot en judisk kvinna. För min del hade jag aldrig trott det vara möjligt att i svensk TV få se något sådant och att det skildrade något som hänt i vårt land. Självfallet har alla vi vuxna, som har kännedom om det som hände på 30--40-talen i Tyskland, ett oerhört stort ansvar för att våra ungdomar inte förförs av dessa våldsidéer.

Fru talman! Märtha Gårdestig har frågat miljöministern vad han ämnar göra för att förbättra de inhemska bränslenas konkurrenskraft. Eftersom biobränslefrågor tillhör mitt ansvarsområde har frågan överlämnats till mig. Det finns flera skäl att främja användningen av biobränslen för energiproduktion. Så t.ex. är de från miljösynpunkt väsentligt bättre än de fossila. De är en förnybar resurs och de ger på lång sikt inga bidrag till den s.k. växthuseffekten. Det är emellertid inte möjligt att genomföra en förändring snabbt. Det framgår inte minst av utgångspunkten för Märtha Gårdestigs fråga. En viktig förutsättning för en ökad användning av biobränslen är en kostnadseffektiv bränsleproduktion och omvandling av bränslet till nyttig energi. Detta gäller särskilt om biobränslen skall användas för elproduktion. Det är därför vi gör omfattande utvecklingsinsatser på dessa områden. Över statsbudgeten stöds en omfattande forskning om bioenergi. Dessutom kan utvecklingsprojekt få stöd genom energiteknikfonden. I våras anvisade riksdagen i enlighet med Biobränslekommissionens förslag 625 miljoner kronor för särskilda insatser i syfte att främja en ökad kommersiell användning av biobränslen. Av dessa medel har regeringen hittills avsatt 400 miljoner kronor för utveckling av teknik för elproduktion med biobränslen. Inom ramen för energiöverenskommelsen våren 1991 anvisades dessutom 1 miljard kronor för investeringsstöd till biobränslebaserad kraftvärme under en femårsperiod. Detta stöd har möjliggjort beslut om flera nya kraftvärmeverk. [A I samband med kompletteringspropositionen i våras skapades även ett budgetutrymme på 500 miljoner kronor för angelägna miljösatsningar, däribland förnybara energikällor. Frågan om hur dessa medel skall användas kommer bl.a. att tas upp i en klimatproposition som planeras till våren Omläggningen av energiskatten som beslutades i våras och den höjda bensinskatten som regeringen nyligen har föreslagit innebär en skatteskärpning på fossila bränslen på sammanlagt 10 miljarder kronor om året från årsskiftet. Industrin får samtidigt en skattesänkning på 3,4 miljarder kronor. Dessa förändringar har en klar miljöprofil och stärker konkurrenskraften för biobränslen ytterligare. Regeringen har alltså vidtagit en mängd åtgärder för att stimulera till en ökad användning av biobränslen. Dessa åtgärder är i huvudsak inriktade mot utveckling av ny och effektiv teknik i hela kedjan av biobränsleanvändningen. Några statliga driftsstöd är däremot inte aktuella.
Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksminister Karl Erik Olsson för svaret. Dess värre kan jag inte säga att jag är helt nöjd. Ministern tänker sig tydligen stöd endast till nya anläggningar. Jag vill då göra en liten historieskrivning. Nässjö Kraftvärmeverk är, såvitt jag vet, Sveriges första småskaliga kraftvärmeverk för inhemska bränslen. Det producerar 30 % el, resten fjärrvärme, för Nässjö kommun. Det täcker 85 % av tätortens behov. Tekniken fungerar utmärkt, men oljan är förhållandevis billig jämfört med flis. Vid projekteringen i mitten av 80-talet förutspåddes att oljepriset 1992 skulle vara 30 % högre än vad det faktiskt är. Regeringens signaler den gången kunde tolkas som att regeringen ställde sig som garant genom utfästelser om biobränslenas framtida lönsamhet. På höglandet är det naturligt att satsa på flis. Transporterna är förhållandevis billiga. I omförhandling med leverantören har priserna pressats. Men det hjälper inte. Flis är dyrare än olja som drivmedel i dagsläget. Till råga på allt fick det småländska höglandet fem mycket milda vintrar i sträck efter start. Inkomsterna blev lägre och utgifterna högre än beräknat. Vid det här laget borde de första årens underskott ha vänts till vinst, men någon ljusning syns inte. Av konkurrensskäl kan inte taxan sättas så högt att kostnaderna täcks. Kundens pris måste vara jämförbart, annars övergår fastighetsägarna till eldning med olja i egen panna. Kraftvärmeverk och andra verk som redan är i drift få del av beslutade satsningar på biobränslen?
Fru talman! Nässjö Kraftvärmeverk är, om jag förstått det rätt, det första småskaliga kraftvärmeverk som är byggt och avsett för inhemska bränslen men som också är avsett för viss eldning med kol. Jag kan inte bedöma huruvida kostnaderna var för höga vid byggandet. Men inriktningen på politiken är att vi skall skapa förutsättningar för en långsiktig användning av biobränslen, framför allt genom att stimulera investeringar i teknik och genom att skapa ett rimligt konkurrensförhållande på marknaden mellan olika typer av bränslen. Vi har nu ständigt försökt höja konkurrenskraften för biobränslen genom att belasta fossila bränslen med högre skatter och avgifter. Det är den inriktning som vi arbetar efter. Vi har kommit, som jag nämnde förut, ganska långt. Vi har gjort en rad insatser. Möjligen kan man i det enskilda fallet uppleva problem i konkurrensen mellan olja och biobränslen, som Märtha Gårdestig nämnde. Vår intention är att gå vidare. Däremot tror jag inte att vi kan gå med på den idé som här förts fram, att ge driftsbidrag för drift med biobränsle. Jag ställer mig dessutom tveksam till påståendet att flis skulle vara dyrare än olja i det här sammanhanget. En anläggning som är byggd för biobränsle bör kunna klara konkurrensen.
Fru talman! Det är helt riktigt att omläggningen av koldioxidskatten och svaveldioxidskatten, som träder i kraft den 1 januari 1993, kommer att förbättra Kraftvärmeverkets resultat, det är beräknat till 2 miljoner. Det är positivt men inte tillräckligt på långt när. Från de biobränsleeldade kraftvärmeverkens synpunkt skulle ett betydligt högre oljepris vara önskvärt, men det får negativa effekter på andra samhällssektorer. Vid riksdagsbehandlingen av kompletteringspropositionen framhöll näringsutskottet i sitt yttrande att biobränslenas konkurrenskraft måste upprätthållas. Utskottet bedömde att biobränslenas introduktion på marknaden skulle påskyndas genom den höjda skatten på fossila bränslen. Det hänvisades också till att ytterligare 500 miljoner kronor skulle avsättas till satsningar på förnybar energi. Jag menar att biobränslenas konkurrenskraft återstår att upprätta, först därefter kan den upprätthållas.
Fru talman! Jag håller gärna med om att vi behöver arbeta på båda områden. Vi måste skapa förutsättningar för en bättre konkurrenskraft. De steg som vi nu tar, låt vara i något långsam takt men ändå åt rätt håll, ger det resultatet på sikt. Sedan skall vi se till att konkurrensen inte försämras. Det är riktigt. Låt mig bara nämna att Biobränslekommissionen har lagt fram ytterligare ett betänkande. Remisstiden går ut i dag, den 1 december. Därefter kan regeringen besluta om att fördela ytterligare 225 miljoner kronor, som står till vår disposition. Vi har också diskussioner kring ytterligare åtgärder som kan kräva riksdagsbeslut. En sådan åtgärd, som jag känner mycket för, är att ta ut en koldioxidskatt också på den del av produktionen som går till el, ej den lägre skatt som i dag finns inom industrin. Det skulle hjälpa upp litet. Den diskussionen fortsätter.
Fru talman! Det är viktigt att satsningarna på biobräslen fortsätter. Det har klart visat sig att miljön har förbättrats i Nässjö sedan kraftvärmeverket kom i gång. Det visar mätningarna. Men kommunens skattebetalare får betala väldigt dyrt för den förbättrade miljön. Om inte konkurrenskraften kan upprättas och sedan upprätthållas när det gäller biobränslena, riskerar vår svenska energi och miljöpolitik att bli en pappersprodukt på grund av de ekonomiska svårigheter som kraftvärmeverken får dras med. Kan vi hoppas att de 500 miljoner kronor som skall fördelas enligt klimatpropositionen till våren även innebär stöd för kraftvärmeverk i drift?
Fru talman! Man kan alltid hoppas. Jag ser nog inte införandet av driftstöd som den naturliga utvecklingen, utan den naturliga utvecklingen är att förändra relationerna mellan de miljöskadliga fossila bränslena å ena sidan och miljövänliga naturliga biobränslen å den andra. Det här är inte en pappersprodukt. När vi har sett över t.ex. användningen av den miljard som är anslagen för investeringsstöd har det visat sig att NUTEK redan fattat beslut rörande 400 miljoner kronor av detta stöd. Det finns ansökningar i dag på ytterligare 800 miljoner kronor. Det finns alltså människor, kommuner och företagare runt om i landet som gör bedömningen att biobränslen är någonting att satsa på och som gärna vill ha detta stöd för sina investeringar. Det ser jag som det bästa tecknet på att politiken fungerar.
Fru talman! Det är positivt att många vill satsa på biobränslen. Det ville Nässjö Kraftvärmeverk också och vill fortfarande. Tyvärr har man upplevt att kalkylerna inte håller genom att oljepriset är så lågt. Om jordbruksministern inte kan tänka sig ett driftstöd, kanske någon annan form av stöd kunde vara tänkbar. Kunde återinförande av skatteutjämningsbidrag för förlusterna i eldningsanläggningarna för inhemska bränslen vara en lösning?
Fru talman! Den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Jag vet inte hur det skulle gå till. Låt mig bara säga att driftstöd alltid är mycket vanskligt. Även om det skulle ha funnits pengar i budgeten för att betala ut det, vilket det inte fanns pengar för, är den typen av stöd det som man alltid drar in när det är ont om pengar. Det är en sådan situation nu. Det är ingenting att hoppas på som en långsiktig lösning. Det vi kan hoppas på är att när vi verkligen kommit dithän att den som använder fossila bränslen får betala de miljöskador som man därmed åsamkar -- det må ta några år -- är biobränslena konkurrenskraftiga.

Fru talman! Ulla Pettersson har frågat statsministern om det inom regeringskansliet pågår något beredningsarbete i fråga om fortsatt drift av Roma sockerbruk efter den planerade nedläggningen år 1995. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill inledningsvis erinra om att en relativt stor majoritet av riksdagens ledamöter våren 1991 miljoner kronor till Roma sockerbruk skulle lämnas längst t.o.m. år 1995. Vi var i och för sig ett antal ledamöter i jordbruksutskottet som valde att reservera oss i frågan, eftersom vi ansåg att ytterligare åtgärder borde kunna vidtas. Procordia hade jag under sensommaren en brevväxling med Danisco rörande de framtida förutsättningarna för svensk betodling och svensk sockerproduktion. Danisco gav därvid uttryck för uppfattningen att förutsättningar bör kunna skapas för att upprätthålla sockerproduktionen på Gotland ett par år utöver år 1995, om Sverige vid ett inträde i EG tilldelas en kvot som motsvarar nuvarande produktion samt ytterligare 10-15 % i s.k. B-kvot. Danisco förklarade sig också berett att undersöka möjligheterna till en fortsatt betproduktion på Gotland, även om fabriken i När det gäller kommande förhandlingar rörande bl.a. Sveriges sockerkvoter vid ett medlemskap i EG är den självklara utgångspunkten att vi skall uppnå så fördelaktiga villkor som möjligt. Mot denna bakgrund gör jag bedömningen att förutsättningar bör finnas för en fortsatt drift av
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag är inte alls missnöjd med att det är jordbruksministern som svarar på frågan. Jag tror att jag på det sättet får ett mycket mer kompetent svar än om jag hade fått det från statsministern, även om det var han som gjorde uttalandet. Jag vill naturligtvis gärna se det positiva i svaret. Den lilla öppningen gäller att Sockerbolaget får ytterligare ett par års respit. Det är i så fall helt i linje med det majoritetsbeslut som vi fattade 1991, där det sades att om man inte löst frågan inom den tid som var tänkt, skulle det finnas en möjlighet att förlänga tiden -- detta tillkom bl.a. på arbetsmarknadsutskottets initiativ. Jag förstår inte riktigt varför jordbruksministern påminner om reservationen. Den gick ut på att stödet skulle fortsätta att betalas ut, medan däremot näringsminister Per Westerberg har klargjort för mig i en interpellationsdebatt att regeringen inte kunde göra någonting för att påverka Procordias nedläggningsbeslut. I dagsläget kan jag inte se någon skillnad där, men det kanske statsrådet kan redogöra för. Det som oroar mig är naturligtvis att det här talas om ytterligare ett par år. Därför måste min följdfråga till statsrådet bli: Finns det några som helst planer inom regeringen på långsiktiga åtgärder, eller är det så att man så att säga drar ner gardinen och sätter ut ett stoppdatum för Roma, även om det nu inte blir 1995 utan 1997? Ser statsrådet några som helst förändringar i förhållandena efter Daniscos köp av
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att ha en positiv syn. Det är fortfarande några år till 1995, och ett par år ger oss en viss respit. Skillnaden mellan riksdagsbeslutet 1991 och reservationen ligger däri att man enligt riksdagsbeslutet skulle betala ut stöd ''längst till'', medan reservationen gick ut på att man inte skulle dra ner rullgardinen 1995. På Sockerbolaget var man alldeles entydig i sin bedömning. Utan stöd ville man omedelbart eller med mycket kort varsel lägga ned Sockerbruket. Det som var positivt i de resonemang som jag under sensommaren förde med Danisco var att den nya ägaren till Sockerbolaget tycktes vara mer välvillig till såväl sockerproduktionen totalt som sockerproduktionen på Gotland. I brev till mig skrev både Danisco och Sockerbolaget att på lång sikt är fabriken på Gotland alltför liten för att vara konkurrenskraftig i ett europeiskt sammanhang. Detta låter inte alls bra. Som decentralist och förespråkare för småskalighet vill jag gärna se att det vore möjligt att producera socker också i en liten fabrik. Varken i Sverige, Danmark eller i omvärlden finns det nog ingen som vågar hävda att en sockerfabrik av Romas storlek är konkurrenskraftig på lång sikt. Däremot hoppas jag av hela min själ att det under den återstående tiden skulle vara möjligt att finna lösningar för en mer småskalig sockerproduktion. Om det inte finns en sådan möjlighet, måste man inrikta sig på att lösa de gotländska problemen på annat sätt.
Fru talman! Vi skall kanske inte ägna någon större möda åt att gräla om beslutet 1991. Regeringen fick då en klar beställning från riksdagen om att komma tillbaka till riksdagen, om det visade sig att det behövdes ytterligare tid. Statsrådet talade om just ''ytterligare tid'', och det handlar om högst två år. Vad som gör mig en aning oroad är att de två åren som Danisco talade om på något sätt är villkorade. För övrigt gav Konkurrensverket i torsdags klartecken till försäljningen. Det är alltså inte längre någon öppen fråga. Villkoren är dels ett inträde i EG, dels att Sverige tilldelas nuvarande sockerkvot och dessutom ytterligare 10--15 %. Det är klart att vi på Gotland oroar oss. Det finns ju en risk för att Sveriges inträde i EG blir försenat eller för att svenska folket vid en folkomröstning säger nej till ett EG-medlemskap. Hur ser jordbruksministern i ett sådant läge på utfästelserna -- om det nu är fråga om utfästelser
Fru talman! Det är klart att i det här läget fanns det anledning för Danisco att säga att man vid ett EG medlemskap bör få tillgång till en kvot som motsvarar vår konsumtion och vår tidigare produktion. Det är den s.k. a-kvot, som man bedömer till ca 350 000 ton. I mitt svar står det bara ''ytterligare 10--15 %''. För att korrigera detta både för Ulla Pettersson och för protokollet bör det tilläggas '' i form av s.k. bkvot''. Det finns nämligen olika modeller av kvoter, och detta är alltså en kvot som är något lägre betald. Det var detta som man från Danisco var ute efter. Det är också möjligt att vid förhandlingarna kunna uppnå detta. I det sammanhanget är jag ganska hoppfull. Sedan är det fortfarande en öppen fråga. Min ambition är att man skall kunna förhandla fram ett så pass gott resultat att även gotlänningarna vill rösta ja till EG, när det blir aktuellt. Men det är klart att vi också måste ha en beredskap om så inte blir fallet.
Fru talman! Det gläder mig, för att det hade ju varit dystert om regeringen inte hade haft någon beredskapsplan i ett sådant läge. Sammanfattningsvis: Jag uppfattar det som att regeringen tror -- men det är fortfarande Danisco som bestämmer, inte sant? -- att sockerbruket i Roma kan vara kvar ett par år till, om vi går med i EG och får utökad sockerkvot. Om det inte blir så, har man ändå en from förhoppning om att det går att finna former för småskalig produktion, men något större hopp kan regeringen och jordbruksministern inte ge.
Fru talman! Jag är medveten om att vi i dag har en konkurrenskraftig sockerproduktion i Sverige. Det svenska Sockerbolaget är egentligen mer konkurrenskraftigt än det danska moderbolaget. Vi har kunnat producera socker till lägre pris i Sverige än vad man har gjort i EG, vilket är anmärkningsvärt. Det är detta som ligger bakom att Danisco nu har börjat att diskutera med betodlarna på Gotland om huruvida det finns någon möjlighet att öka produktionen för att därmed också öka lönsamheten vid sockerbruket i Det kan även finnas vissa möjligheter om det dröjer med ett medlemskap eller om det skulle senareläggas. Vi från regeringens sida skall naturligtvis göra allt vi kan för att påverka till en positiv utveckling. När det gäller småskalig sockerproduktion instämmer jag med Ulla Pettersson, att denna skall hänföras till gruppen fromma förhoppningar, men de kan ju också slå in emellanåt.

Fru talman! Pehr Löfgreen har med anledning av de skördeskador som drabbat det svenska jordbruket under år 1992 frågat mig vad jag avser att göra för att jordbruksföretag inte skall slås ut inom de drabbade områdena. Årets torka har drabbat vissa företagare mycket hårt, men variationerna i skördeutfallet mellan företag och områden är mycket stora. Utfallet är inte så dåligt som man fruktade i början av sommaren. Prognoserna under sommaren pekade på en intäktsminskning för jordbruket på mellan 3 och 4 miljarder kronor. Med skörden bärgad har skadornas omfattning kunnat kartläggas bättre. Ser man till spannmålen kan vi konstatera att det framför allt är fodersäden, dvs. vårsäden, som drabbats illa av torkan. Totalskörden av fodersäd beräknas ha blivit endast ca 70 % av normalskörd, medan motsvarande tal för brödsäd är ca 95 %. Det ger en spannmålsskörd för landet som ligger på ca 80 % av normalskörd. Årets produktion når därmed knappt upp till den inhemska efterfrågan. De områden som främst drabbats av torkan är Halland. Men även andra län har i varierande utsträckning drabbats. De senaste beräkningarna visar att den totala intäktsminskningen för jordbruket till följd av torkan ligger på drygt 1 miljard kronor. Såväl vegetabiliesom animalieproducenter har drabbats. Det är svårt att se något entydigt mönster i hur torkan drabbat olika företagstyper. fr.o.m. 1988 års skörd har Lantbrukarnas riksförbund genom en särskild stiftelse övertagit huvudmannaskapet för skördeskadeskyddet. I huvudsak är dagens skördeskadeskydd utformat så, att skadeområden avgränsas årligen de geografiska områden där totalskador har större omfattning. Skördeskadeersättning kan bara betalas ut för dessa skadeområden. Den enskilde jordbrukaren inom ett sådant område får anmäla arealer där skörden inte kan bärgas eller där skadorna på skörden i fält är sådana att den måste kaseras. Dessutom tillämpas en självrisk på 20--25 % av gårdens totala normskördevärde. Överenskommelsen med LRF innebär att staten även i fortsättningen skall ha ett övergripande ansvar vid skördeskador av naturkatastrofkaraktär som drabbar stora områden. Riksdagens ställningstagande till det framtida skördeskadeskyddet innebär också att staten skall ha kvar ett övergripande ansvar för katastrofartade skador på skörden. I första hand är frågan om skördeskadeersättningar till följd av årets torka således en fråga för Stiftelsen lantbrukarnas skördeskadeskydd. Till följd av årets skördeskador beräknas fonden behöva betala ut väsentligt större belopp än normalt. Enligt min uppfattning är det statens ansvar att i detta sammanhang garantera skyddets funktion och skördeskadefondens avsedda omfattning i ett läge då den till följd av den omfattande torkan behöver göra stora utbetalningar till drabbade jordbrukare. Som jag har redovisat i den senaste propositionen om vissa jordbrukspolitiska frågor har jag därför för avsikt att föreslå regeringen att tillgängliga direktbidragsmedel avsätts till skördeskadefonden så att den kan byggas upp till den nivå som överenskommelsen mellan LRF och den tidigare regeringen förutsatte. Genom att avsätta medel från direktbidragen kan fonden trots stora utbetalningar av skadeersättning byggas upp till avsedd nivå. Regeringen kommer att fatta beslut om fördelning av direktbidragen så snart riksdagen beslutat om direktbidragens storlek.
Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet så mycket för det uttömmande svaret. Jag får dagligen telefonsamtal från jordbrukare som befinner sig i en ohållbar situation, med höga kostnader i kombination med de värsta skördeskador som nu drabbat de aktuella områdena i vårt land. Det bör i sammanhanget noteras att en enskild jordbrukare kan förlora, herr statsråd, upp till 90 % av nettointäkten utan att vara berättigad till ersättning från Skördeskadefonden med nu gällande regler. Detta är inte hållbart. En konsekvens av årets skördeskador, herr statsråd, är att man redan kan konstatera att det börjar bli en rätt stor press på vissa slakterier och att många ungdjur kommer in alldeles för unga och outvecklade. Drabbade jordbrukare har inte ekonomiska förutsättningar att köpa stödfoder, vilket leder till slakt av djur som inte är färdiga, vilket i sin tur leder till ytterligare inkomstbortfall för lantbrukaren. Ekorrhjulet snurrar allt fortare. Höstens ekonomiska kris med skyhöga räntor och svårigheterna för bankerna har inneburit att många jordbruksföretag drabbas av orimligt stora förluster. Detta kommer i sin tur att leda till konkurser på löpande band. Vad vi minst av allt önskar nu är en ny krisbransch. Som jag ser det, herr statsråd, är det absolut nödvändigt att vi omgående får till stånd en komplettering till nuvarande regler. Kan man t.ex. ersätta skördeskador som har ett värdebortfall på mellan 30 och 50 % av aktuella grödor? Räknat på totalarealen får vi genast ett avsevärt bättre läge och ett mer rättvist system. Vi slipper uppleva konkurser och uppslitande familjetragedier. Jag förutsätter att herr statsrådet vidtar åtgärder i denna riktning. Det är nödvändigt för att stora grupper svenska jordbrukare skall kunna överleva.
Fru talman! Jag har under sommaren och hösten upprepade gånger varit ute och tittat på skador och träffat jordbrukare. Jag har, liksom Löfgreen, täta kontakter med den här gruppen. De hör rätt ofta av sig, både till departementet och privat. Emellertid är oron i dag naturligtvis litet mindre än den var i somras, när hettan var som värst. När det gäller den formella situationen, har den här frågan överlämnats till näringen, till LRF. Det är då formuleringarna i riksdagsbeslutet som är avgörande. Var detta en naturkatastrof? Jag tror att vi i dag är klara över att det inte var en sådan. Vi kan inte bedöma situationen som så dramatisk som en katastrof. Var det då katastrofartade skador på skörden? Det är den andra formuleringen som riksdagen har använt. Ja, jag har sagt, rent amatörmässigt, att det ser ut så på vissa fält, speciellt när det gäller vårsäd i vissa områden. Frågan är då: Täcks kostnaderna av skördeskadeskyddet? Vi har sett att det är många fler än vi trodde från början som kommer att få ersättning via skördeskadeskyddet. När det gäller totalbilden finns det en komplikation i sammanhanget, som Löfgreen också påpekade, och det är för djurproducenterna. Det är viktigt att också få en bild av hur det är med vallskördarna. Statistiken över den senaste vallskörden är inte klar, men den kommer troligen inte att avvika särskilt mycket från den första bedömningen, nämligen att det är få områden som har en totalskada på vallen. Det innebär att vi ännu inte har kunnat göra den slutliga bedömningen.
Fru talman! Beträffande de ersättningar som statsrådet här talar om, vill jag som exempel anföra två gårdar, A och B, som ligger intill varandra på Vikbolandet i Östergötland. A har sammanlagt en bättre skörd. A kommer att erhålla, med nuvarande princip, en förhållandevis stor ersättning på över 300 000kr. B, som har en mycket usel skörd, långt under A:s, kommer icke att erhålla ett öre. Det är det som jag angriper. Det är det som jag tycker att statsrådet måste fundera över och titta på, så att man eventuellt kan lägga fram något förslag om en kompensation för våroljeväxter, korn och havre till sådana lantbrukare. Sedan vill jag säga att katastrofen var stor i somras, men den är större nu -- inte på själva jordbrukssidan, men på den ekonomiska, genom skyhöga räntor och allt elände som har inträffat. Läget är alltså långt ifrån bättre nu. Jag delar icke jordbruksministerns upppfattning, utan jag bedömer läget som sämre i dag.

Fru talman! Det är färre jordbrukare som har drabbats allvarligt än vad vi trodde i somras. Å andra sidan är jag medveten om att detta adderas till den situation för det svenska jordbruket som inte är enkel, utan där det ekonomiska läget är komplicerat. Ett fenomen som Löfgreen pekar på är skillnaden mellan olika gårdar. Utan att känna till förhållandena, misstänker jag att gården B har haft en betydande odling av just vårsäd, medan A kanske har en större variation i sin växtodling och därmed en viss riskspridning. Det är svårt att i efterhand säga att de avvägningar som är gjorda i reglerna för skördeskadeskyddet är felaktiga, men jag kan, om det är till någon tröst i detta läge, berätta att jag så sent som i dag under förmiddagen haft en överläggning om bl.a. dessa frågor med såväl LRF som Skördeskadefondens ordförande.
Fru talman! Ytterligare en sak som jag vill anföra är att bedömningsgraden, om det är 200, 500 eller 600 kilo per hektar, är mycket svår för ögat. De blanketter som har förekommit har varit undermåliga. Det har varit mycket svårt för den enskilde lantbrukaren att fatta hur det skall fungera. Det är också en sak som man bör fundera på.
Fru talman! Jag är medveten om den synpunkten -- den har framförts tidigare. Dess värre, eller möjligen dess bättre, är det inte mitt ansvar hur man i Skördeskadefonden utformar blanketterna. Jag har naturligtvis noterat detta och påtalat förhållandet. Det som vi nu i regeringen har att ta ställning utifrån är det beslut som fattades av riksdagen 1988, och vi skall se hur det kan tillämpas på bästa sätt. Vi försöker göra det. Jag har alltså i propositionen om jordbrukspolitiken meddelat riksdagen att jag avser att avsätta medel för detta ändamål ur direktbidragen. Det är vad jag kan säga i dag.
Fru talman! Får jag fråga, så jag inte missuppfattar det: Innebär det att statsrådet har för avsikt att se över och eventuellt komma med en komplettering med arealbidrag för de sämsta grödorna?
Fru talman! Huruvida någon sådan komplettering skall göras eller ej ingår i de överväganden som för närvarande görs i departementet.

Fru talman! Patrik Norinder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att påskynda avregleringen och därmed öka marknadsanpassningen av mejeriprodukter inför ett inträde i EG. Jordbruksverket har på regeringens uppdrag utrett frågan och lämnat förslag om en avtrappning av det förenklade utjämningssystemet för mejeriprodukter. Även Omställningskommissionen har i sitt andra delbetänkande berört frågan om prisrelationer mellan olika mejeriprodukter. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet.
Fru talman! Tack så mycket, herr jordbruksminister. När jag fick svaret i min bänk upplevde jag det som en feljäst grevéost -- fyllt av tomrum. Det skall tilläggas att det var den magrare typen. Detta är en allvarlig fråga, och jordbruksministern har fått en del korrespondens från ett flertal mejerier och även från Svenska Mejeriernas Riksförening, som är den samlade föreningen för alla mejerier. Man begär att systemet skall ses över, och man vill ha en snabbare avtrappning från den 1 januari, då detta ger fel marknadssignaler för osttillverkningen. Det har fått de konsekvenserna att vissa föreningar nu har ökat sin osttillverkning betydligt. Jag skulle vilja ha ett bättre svar av jordbruksministern: Får vi något nytt system den 1 januari? Det här är angeläget.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning i sakfrågan än Patrik Norinder. Det som har gjort detta komplicerat är att vi har fått olika synpunkter från olika håll. Det är i och för sig inte ovanligt, men det ankommer naturligtvis på regeringen att slutligen ta ställning till vad som är möjligt. Under senare tid har jag också erfarit att man inte har så stora motsättningar på mejerisidan nu som man hade tidigare. Det gör att det kan bli något lättare att lösa frågan. Jag är själv engagerad i detta och vill komma med ett förslag, men då förslaget inte är helt klart vill jag inte gå in i detaljerna här i kammaren några dagar i förväg.
Fru talman! Jag nöjer mig med det svaret -- det var bättre än det jag fick skriftligen. Jag förstår att jordbruksministern har fått olika signaler, men man skall betänka att den samlade föreningen för alla mejerier har kommit med ett förslag som är ett kompromissförslag. Jag tolkar jordbruksministern så att man snarast kommer att behandla frågan och att vi får ett besked inom en snar framtid.

Fru talman! Ingela Thalén har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att företag som inte fullgör sina skyldigheter i form av att betala skatt m.m. får arbetsmarknadspolitiskt stöd. I en situation när ca hälften av företagen på grund av den internationella lågkonjunkturen och de svåra sviterna efter 1980-talets inflations och spekulationsekonomi går med förlust kan många seriösa företag hamna i skuldsituationer. Dessa företag är dock måna om att reda ut sin situation. En skatteskuld kan uppkomma av många skäl, och förekomsten av en sådan behöver inte betyda att företaget är oseriöst. Tyvärr finns det också icke seriösa företag. Mitt besked i detta sammanhang är att arbetsförmedlingen inte skall medverka i oseriös verksamhet. Problemet med oseriös verksamhet är speciellt svårt på de stora anonyma arbetsmarknaderna i främst våra storstäder. Länsarbetsnämnden i Stockholms län stoppade med anledning av en artikel i DN utbetalningarna av bidrag till arbetsmarknadspolitiska bidrag tills den hade hunnit undersöka vidden av problemet. fr.o.m. förra veckan har nämnden åter börjat betala ut bidrag. Nämndens kontroll visade, att av Vidare tänker länsarbetsnämnden inrätta en upplysningscentral till vilken arbetsförmedlingarna kan vända sig till innan de fattar beslut om rekryteringsstöd. Nämnden har slutligen för avsikt att utöka kontrollen genom fler stickprovsundersökningar i form av bl.a. Enligt min bedömning är de åtgärder som länsarbetsnämnden har vidtagit tillräckliga för att kunna kontrollera vilka arbetsgivare som har erhållit arbetsmarknadspolitiska bidrag. Jag kommer att vid de regelbundna träffarna jag har med AMS verksledning att ta upp denna fråga.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag är övertygad om att Börje Hörnlund, på samma sätt som jag, är djupt oroad över att det finns risker för att den här typen av situationer uppstår när trycket på arbetsmarknaden är så hårt som det är nu. Det är några saker som jag funderar över i arbetsmarknadsministerns svar. Ministern säger att det är i de större städerna -- med omnejd förmodar jag -- som detta är mest förekommande. Då undrar jag på vilken grund ministerns bedömning att antalet oseriösa företag är större i storstäderna vilar. Riksrevisionsverket pekade redan förra året på att det inte finns någon instans inom verket som har det övergripande ansvaret för uppföljning och kontroll. Skall jag tolka det som arbetsmarknadsministern säger i slutet av sitt svar så att denna fråga kommer att tas upp igen och att det därmed blir möjligt för Arbetsmarknadsverket att få en sådan central kontroll? Kommer den upplysningscentral, som länsarbetsnämnden i Stockholm har aviserat att man skall inrätta, att utnyttja möjligheten att använda sig av Kronofogdemyndighetens offentliga register för att kontrollera att företagen verkligen fullföljer sina uppgifter gentemot staten?
Fru talman! Det är klart att det är mycket svårare på en stor arbetsmarknad med väldigt många företag där det är mycket anonymare än i exempelvis min gamla hemkommun Nordmaling. Där känner arbetsförmedlarna i princip till samtliga företag och deras situation.
Det har tidigare påpekats att man nu inte utnyttjar den möjligheten.
Så är det inte på en större arbetsmarknad, vilket gör att det blir svårare för arbetsförmedlingen på en större arbetsmarknad i jämförelse med en mindre. Detta problem har också mycket starkt betonats. När det gäller ungdomspraktiken har det ifrågasatts om folk har placerats rätt eller inte. Jag skall ta upp denna fråga i hela dess vidd när jag träffar Arbetsmarknadsverkets ledning, vilken har en uppfattning om hur denna situation skall klaras. Jag är övertygad om att målsättningen, både från arbetsmarknadens och från min egen sida, är att vi måste se till att pengarna inte rinner ut till oseriösa företag. I denna pressade arbetsmarknadssituation har Arbetsmarknadsverket större svårigheter än vid en normal arbetsmarknadssituation att göra uppföljningar på det sätt som är önskvärt. När det gäller frågan om uppläggningen av det praktiska arbetet i Stockholm, är jag tyvärr inte insatt i det arbetet.
Fru talman! Jag vill bara som en liten randanmärkning apropå frågan om ungdomspraktikplatser säga att det under hösten från olika håll har kommit i alla fall arbetsmarknadsutskottet till del att det inte enbart är företag i de större kommunerna eller storstäderna som har varit litet ovarsamma med ungdomspraktikplatser. Det finns väl verifierade uppgifter om detta även när det gäller mindre orter, såsom t.ex. Åre. Jag tror att man i detta avseende kanske måste vara litet vaksam oavsett var dessa företag är belägna. Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning att det är oerhört viktigt att Arbetsmarknadsverket får möjlighet att bygga upp en kontrollfunktion, både för berörda löntagare och naturligtvis också för verkets egen personal. Betyder det som arbetsmarknadsministern säger att det i det kommande förslaget skall ges möjligheter för verket dels att bygga upp en internkontroll så att man kan följa upp de här företagen, dels att få använda sig av den teknik och de arbetsmetoder, som jag vet finns tillgängliga, för att man i vardagsarbetet verkligen skall kunna nyttja en kontroll av utbetalda bidrag?
Fru talman! Steg 1 blir samtalet med Arbetsmarknadsverkets ledning. Därefter är jag beredd att besvara frågan utförligare.
Fru talman! Jag är nöjd med det svaret. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag till utomordentligt djupt studium rekommenderar Riksrevisionsverkets rapport. Den är ganska detaljerad både på denna punkt och på en del andra områden när det gäller uppföljning.

Fru talman! Georg Andersson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för att kunna upprätthålla åtminstone dagens nivå i fråga om arbetsmarknadspolitiska åtgärder under denna vinter. Socialdemokraterna resulterade i en proposition där det föreslås att ca 10 miljarder kronor skall anvisas för arbetsmarknadspolitiska åtgärder varav ca 8 miljarder kronor tilldelas AMS. Detta skall läggas till de ca 20 miljarder kronor som AMS disponerar under innevarande budgetår. AMS har aldrig haft så stora resurser för att bekämpa arbetslösheten. Vidare föreslås i propositionen att en ny åtgärd införs. Arbetslösa skall få möjlighet att delta i olika aktiviteter med ersättning från arbetslöshetskassan fr.o.m. årsskiftet 1992/93. Denna åtgärd kommer således inte att belasta arbetsförmedlingens resurser. Jag förutsätter att många arbetslösa kommer att delta i denna åtgärd. utbildningsvikariat -- belastar inte heller arbetsförmedlingens resurser. Arbetsgivarna får här göra avdrag på arbetsgivaravgifterna. För närvarande sysselsätts ca 9 000 personer i utbildningsvikariat. Ambitionen skall vara att betydligt fler personer skall sysselsättas i denna åtgärd. AMS har vidare i direktiv till länsarbetsnämnderna påtalat att de bör bli bättre på att planera och styra sin framtida verksamhet. Jag förutsätter att länsarbetsnämnderna utnyttjar de resurser som de tilldelas på ett så kostnadseffektivt sätt att så många arbetslösa som möjligt får tillgång till lämplig utbildning eller annan sysselsättningsfrämjande åtgärd.
Fru talman! Först ett tack för svaret. Jag är lite förvånad över att svaret inte ger uttryck för någon oro över utvecklingen utan snarare tillförsikt. Ändå är situationen minst sagt alarmerande. Den kan sammanfattas i två satser: 1. Arbetslösheten fortsätter att stiga kraftigt. 2. AMS tvingas i detta läge att minska sina insatser, i vissa fall dramatiskt. Om AMS skall kunna hålla budgetramarna krävs en kraftig minskning av alla åtgärder. Man bedömer att bara hälften så många som i dag kan få arbetsmarknadsutbildning fram i mars. När det gäller ungdomspraktik, som är en annan åtgärd, har arbetsmarknadsministern i olika sammanhang förklarat att detta närmast är en garanti. Men den garantin fungerar inte. Väldigt många ungdomar står utanför ungdomspraktikplatser, och resurserna för dessa åtgärder minskar. Fram på vårkanten finns det färre platser. Beredskapsjobben minskar. Arbetsförmedlingarna tvingas säga nej till företagsutbildning. Jag har besökt några arbetsförmedlingar, som kan redovisa att företag vill starta arbetsmarknadsutbildning och har väldigt bra projekt men saknar pengar. Sammanfattningsvis kan jag säga att ungefär en fjärdedel av de åtgärder som nu bedrivs måste skalas bort fram på vårvintern. I Åsele kommun exempelvis har man nu 2 miljoner kronor mindre att röra sig med än man hade förra budgetåret. Arbetsförmedlingsföreståndaren där säger: Vi är numera helt handlingsförlamade. Vi kan inte göra något åt den ökande arbetslösheten. Då vänder man sig naturligtvis till regeringen och undrar: Är den också handlingsförlamad? Det är min fråga till arbetsmarknadsministern: Kan man göra något åt denna situation?
Fru talman! Jag är mycket orolig över läget på arbetsmarknaden. Som jag tidigare har sagt har den nuvarande situationen sina orsaker rätt långt bak i tiden. Jag måste påminna Georg Andersson om att miljarder kronor för åtgärder riktade mot ungdomar. Mitt förslag är 2,9 miljarder. Såvitt jag förstår sitter Georg Andersson också i arbetsmarknadsutskottet, som har ställt sig bakom uppgörelsen mellan regeringen och Sedan till Åsele. Jag är övertygad om att den nya åtgärden, arbetslivsutveckling, kan bli en stor åtgärd där, om arbetsförmedlingen hanterar detta på rätt sätt. Georg Andersson nämner en ort som nästan alltid har haft hög arbetslöshet. AMS har där fått god tilldelning i slutomgången. Det otäcka är nu att arbetslösheten ökar i storstäderna, så att mycket stora resurser från de nya anslagen går dit. Jag följer naturligtvis detta vecka för vecka. Jag har ständiga kontakter med Arbetsmarknadsverkets ledning, och resonerar och funderar. Jag kommer säkert att återkomma till riksdagen på ett eller annat sätt.
Fru talman! Det som arbetsmarknadsministern sade senast var något diffust. Till historien hör att äskandet från AMS kom den 23 augusti. AMS äskade då 8,8 miljarder, utifrån den bedömning man då gjorde av situationen. Det dröjde. Det hände ingenting från arbetsmarknadsministerns sida. Det ryktades om att man skulle få 15 miljarder. Men det blev ingenting förrän Socialdemokraterna i förhandlingar tvingade fram paketet med 10 miljarder. Men det räcker inte. Det kan vi konstatera nu, Arbetslösheten fortsätter att stiga ytterligare. Ansvaret måste ligga hos regeringen att ta det första initiativet till åtgärder. Det kan vi inte som enskilda riksdagsledamöter klara. Vi tar upp diskussioner, bl.a. genom att ställa frågor här i riksdagen, och förväntar oss att regeringen agerar. Man kan dagligen läsa i tidningar om besvikelse, oro, förfäran över att människor tvingas avbryta en utbildning som de har påbörjat. Den nya åtgärden arbetslivsutveckling kan väl inte kompensera den förlusten.
Fru talman! I uppgörelsen är beräknat att den nya åtgärden skall ge 20 000 arbetstillfällen. Det har inte satts något övre tak. Jag har pratat med länsarbetsnämndsdirektören hemmavid efter det att förslaget lades fram. Där är man övertygad om att det kommer att bli en mycket stor åtgärd i länet. Det tycker jag är positivt. När det gäller åtgärder ligger Arbetsmarknadsverket på en nivå som är ungefär dubbelt så hög som vad man sade var möjligt för ett år sedan. Anledningen till att man kan nå denna höga nivå är den förenkling av åtgärder som har föreslagits av regeringen. Georg Andersson och hans parti accepterade tidigare inte denna förenkling. Nu är vi eniga om att tillsammans satsa på ungdomspraktik framöver. Jag har satt målet högt, att vi skall hålla våra ungdomar borta från gator och torg denna vinter. Sedan jag gjorde min bedömning har emellertid arbetslösheten ökat ytterligare.
Fru talman! Är ungdomspraktikplatserna en garanti? Arbetsmarknadsministern talar om en hög målsättning. Men alla ryms inte inom denna åtgärd nu, och antalet platser kommer att minska under våren. Jag läser tidningarna från mitt eget län, men jag kan läsa tidningar från vilket län som helst. En 18-åring som hade fått utbildning på AMU, som han nu måste avbryta, säger: Nu tvingas jag flytta hem till Åsele och söka socialbidrag. Jag har varken rätt till Eleverna på AMU-utbildningen i Vilhelmina känner oro och besvikelse. Efter lång arbetslöshet har de kommit in på utbildning och trott att sysselsättningen för ett år framåt var klar. Nu visar det sig att de flesta måste sluta innan utbildningen är färdig, eftersom pengarna till utbildningsbidrag har tagit slut.
Fru talman! Tyvärr måste jag konstatera att länsarbetsnämnderna har hållit i sina pengar, resurser och planering på olika sätt. Jag skall inte gå in på det här. Georg Andersson väljer att nämna ett exempel med en 18-åring i AMU-utbildning utan varken KAS eller A-kassa. Det verkar vara ett exempel som inte riktigt går in i verkligheten. Nog om det. Jag erkänner att jag, liksom Arbetsmarknadsverket, där Georg Andersson ingår i styrelsen, vid uppgörelsetillfället inte till fullo beräknade vad som ligger framför oss denna vår. Det är en huvudvärk som jag har, tillsammans med andra.
Fru talman! Om Sven-Bertil Edmark från Åsele ingår i verkligheten eller inte kan inte jag bedöma. Jag känner inte grabben. Men det stod om honom i Västerbottens Folkblad häromdagen. Det var den tidningen jag refererade. Jag har anledning att tro att han finns i verkligheten. Arbetsmarknadsministern säger att länsarbetsnämnderna har hållit i resurserna på olika sätt. Det är riktigt. Vi har i Arbetsmarknadsverkets styrelse fått en redovisning av det. Men det är ett generellt fenomen, att man i alla län tvingas minska insatserna under vårvintern. Dramatiken i denna minskning varierar från län till län. Men den generella tendensen är likartad över hela fältet. Det är det som gör det hela så dramatiskt. Man kan inte bara säga att det kommer 20 000 50 000 av de befintliga arbetstillfällena går förlorade. Dessutom fortsätter arbetslösheten att öka dramatiskt.
Fru talman! Visst kan det bli så. Men tycker arbetsmarknadsministern att den nya åtgärden arbetslivsutveckling är en bra ersättning för avbrutna utbildningar? Man säger nej till företagsutbildning inom företag som faktiskt har sådana projekt. Skall vi till dessa människor säga: Ni får avbryta er utbildning. Ni får gå ut och röja skog, dika myrar eller restaurera gärdsgårdar. Men någon företagsutbildning blir det inte, för de pengarna är slut. Arbetsmarknadsutbildning blir det inte, för de pengarna är slut. Är det så vi skall hantera det i framtiden?
Fru talman! Det finns en uppgörelse som riksdagen kommer att anta inom kort, enligt vad som gäller just nu. Jag är mycket medveten om att man i förväg under hösten har förbrukat väl mycket av anslagen. Det finns naturligtvis en god vilja bakom, att ge så många som möjligt sysselsättning inom olika åtgärder som AMS har att erbjuda. Jag vill inte och kan inte heller hålla på med en ny budgetomgång innan riksdagen har fattat beslut om de 10 miljarder som regeringen och Socialdemokraterna är eniga om. Jag har gång på gång sagt -- och jag hoppas att jag inte behöver säga det fler gånger -- att jag är medveten om att arbetsmarknaden är besvärlig och att vissa länsarbetsnämnder har förbrukat för stor andel av anslagen under detta år i relation till vad som är kvar.
Fru talman! Länsarbetsnämnderna har förbrukat en för stor andel utifrån ett rent budgettekniskt perspektiv, men de har inte givit arbetsmarknadsutbildning till någon som inte har behövt den. De har inte givit beredskapsjobb till någon som inte har varit arbetslös. Trots den massiva satsning som arbetsförmedlingarna har gjort runt om i landet har den öppna arbetslösheten legat på en rekordnivå. När nu arbetsmarknadsministern upprepar att han är medveten om detta, vill jag uppmana regeringen att inte luta sig tillbaka mot den överenskommelse som träffades under krisnätterna. Utvecklingen är fortsatt dramatisk. Regeringen bär ett ansvar för att möta de fortsatta ökade svårigheterna med nya initiativ på arbetsmarknaden.
Fru talman! Oppositionen lade fram ett mycket omfattande åtgärdsprogram i våras. Vi upprepade vårt initiativ den 1 september i höst. Det var mycket mer omfattande än något program arbetsmarknadsministern någonsin har presterat. Regeringen och majoriteten här i riksdagen har sagt nej till det. Hade det genomförts hade läget inte varit så prekärt som det är nu. Det hade varit svårt, men inte fullt så svårt som det är nu.
Fru talman! Det som åsyftas är det s.k. Socialdemokraternas förslag att han inte begrep någonting av det. Det jag tycker är bra med dessa uppgörelser är att också Socialdemokraterna deltagit på finansieringssidan. Det är det enda som håller på sikt.
Fru talman! Väldigt många runt om i landet begriper inte varför regeringen lånar pengar. Ofinansierade pengar används för kontantstöd, men man är vansinnigt ängslig för att låna kronor till konstruktiva och produktiva insatser som ger jobb och som ger ett bestående värde.
Fru talman! Det är märkligt att ledamoten av AMS styrelse, av arbetsmarknadsutskottet och av riksdagen totalt har glömt allt vi varit med om denna höst.

Fru talman! Ulrica Messing har frågat mig om jag kommer att föreslå att extra pengar tillförs länsarbetsnämnderna. I propositionen om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin har regeringen föreslagit att ca 10 miljarder kronor skall anvisas till sysselsättningsfrämjande åtgärder. Propositionen är ett resultat av krisuppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna. Av de medel som går till att bekämpa arbetslösheten skall ca 8 miljarder kronor tilldelas AMS. Huvuddelen av de insatser som föreslås är inriktade på att förhindra att människor blir långtidsarbetslösa och utförsäkrade. Ungdomar skall ges möjlighet till arbete, utbildning eller praktik. Förutom dessa insatser föreslås vidare att en ny åtgärd vidtas. Det skall bli möjligt för arbetslösa att delta i olika aktiviteter med ersättning från arbetslöshetskassan. Denna åtgärd kan förväntas få en stor omfattning och den inkräktar inte på arbetsförmedlingens ordinarie budget. Jag följer hela tiden utvecklingen på arbetsmarknaden och har samråd med
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för det svar jag fått, men jag skulle gärna vilja höra något mer konkret. Det är en viktig fråga vi diskuterar. Länsarbetsnämnderna runt om i landet har problem. I Gävleborgs län har vi stora problem. Hos oss finns det inte längre några pengar kvar att vidta åtgärder eller skapa utbildningar för. Tack vare att Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län redan har satsat ganska hårt har vi hållit nere arbetslösheten i vårt län på en nivå av 13 %. Det är ändå en ohygglig siffra. Så många människor är öppet arbetslösa eller i åtgärder. Jag tycker att Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län har haft en riktig strategi. Man skall satsa allt man kan, men jag undrar vad som händer nu. Vad kommer att ske efter det här? De pengar som finns hos oss är slut efter den 1 januari, men problemen är inte slut. Jag tycker i och för sig att det är bra att AMS via överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna kommer att få ett extra anslag på 8 miljarder kronor. Det är jättebra, eftersom de pengarna behövs. Men det löser inte problemen för länsarbetsnämnderna, om det inte finns pengar kvar att köpa utbildningsplatser för. Detta vill jag veta litet mer om. Vad händer nu med de länsarbetsnämnder som har samma problem som man har i Gävleborgs län?
Fru talman! I regeringen jobbar vi just nu med att lägga sista handen vid det budgetförslag som för nästa år skall ge ramar åt olika verksamheter. Som jag har sagt tidigare är jag medveten om att våren kommer att bli besvärlig, framför allt på utbildningssidan. Nu har länsarbetsnämnderna -- under förutsättning att de inte har intecknat alla tillgångar, vilket vissa har gjort; man fattar ju många gånger långsiktiga beslut för terminer och för sexmånadersperioder -- möjligheter att omprioritera till t.ex. utbildningsbidrag. De är inte låsta av de ramar som är satta på olika åtgärder, utan det är totalramen som gäller. Av de stora pengar som Arbetsmarknadsverket har är det i princip bara 30 miljoner av de 27 miljarder som man får genom det nya paketet som är bundna till specialåtgärder för jämställdhet. De ligger fast. I övrigt är det möjligt att röra sig. Men om en länsarbetsnämnd befinner sig i den situationen att pengarna inte räcker, uppstår den typ av problem som Ulrica Messing tar upp. Jag skall både inom regeringen och med Arbetsmarknadsverket diskutera den uppkomna situationen.
Fru talman! Jag uppskattar att statsrådet försöker hålla kontroll på detta via Arbetsmarknadsverket. Men jag upplever i min hemkommun och i hela mitt hemlän att detta inte längre är bara ett problem utan ett stort elände. I Söderhamns kommun är varannan ungdom under 25 år arbetslös. Det är svårt att få in alla i åtgärder. Pengarna räcker inte. Nu fick vi i och för sig ungdomspraktikplatser kvar att tillsätta. Men det kanske är så i vårt län att vi har ett större snitt på fackligt anslutna ungdomar än man har i riket i övrigt. Så det finns inte heller pengar kvar till den typen av åtgärder. Det utbildningsbidrag som länsarbetsnämnderna har kunnat ge måste man upphöra med den 1 januari 1993. Men många har satsat på långsiktiga lösningar. Det är problemet. Man har gjort det och kanske räknat med att pengarna skulle finnas kvar så att man kunde dämpa arbetslösheten, försöka få ut folk på arbetsmarknaden igen och passa på att i en lågkonjunktur utbilda folk. Nu måste man klippa av där. Då blir problemen dubbelt så stora.

Fru talman! Leif Marklund har frågat mig om jag är beredd att utforma förordningen om arbetslivsutveckling så att uppsägningar och permitteringar inte ersätts av arbetskraft med arbetslivsutveckling. Av det nyligen framlagda förslaget om arbetslivsutveckling framgår att det på det lokala planet skall ske ett samråd angående hur verksamheten med denna åtgärd skall organiseras och utformas. Dessutom poängteras i förslaget att åtgärden inte får utnyttjas på ett sådant sätt att ordinarie arbeten trängs undan. Enligt förslaget skall lokala aktörer, såsom bl.a. kommuner, näringsliv och fackföreningar, beredas möjlighet att delta i samrådet. Självklart skall även den enskildes önskemål beaktas. Jag utgår från att det på det lokala planet finns många arbetsuppgifter som kan utföras utan att för den skull tränga undan ordinarie arbeten. Det är dock viktigt att framhålla att arbetslivsutveckling är en försöksverksamhet, och jag kommer därför noggrant att följa utvecklingen. Mot denna bakgrund bedömer jag att någon ytterligare reglering inte behövs utöver vad som sagts i det för riksdagen framlagda förslaget om arbetslivsutveckling .
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, som jag knappast kan vara riktigt till freds med. Jag vill dock börja med att påpeka att det i dagens arbetslöshetssituation är tacknämligt att man försöker begagna alla till buds stående medel för att på något sätt hjälpa de arbetslösa. Så jag är inte helt avvisande till tanken. Jag är emellertid förvånad över att arbetsmarknadsministern inte ämnar skriva några som helst tillämpningsföreskrifter till AMS. De lokala arbetsförmedlingarna fungerar ju väldigt olika. Något som också oroar mig som kommer från ett skogslän är att detta troligtvis kommer att leda till det som jag berörde i min fråga, nämligen att man delvis kommer att ersätta vanliga jobb med pengar från arbetsmarknadsfonden. Det var inte riktigt det som var meningen med propositionen. Jag vill komplettera min fråga: Hur har arbetsmarknadsministern tänkt att detta skall fungera i stort? Här överlämnar man till branschorganisationerna, den offentliga sektorn, de fackliga organisationerna och näringslivet att själva skapa möjligheter. T.ex när det gäller skogen är det mycket som talar för att skogsröjning och liknande, som i princip är ordinarie arbeten, under sommartid kommer att utföras med denna typ av arbetskraft. Kan inte arbetsmarknadsministern tänka sig att i ett regleringsbrev utforma en tillämpningsföreskrift, som berör just sådana här saker?
Fru talman! Dessa åtgärder ingår i den stora överenskommelsen mellan regeringen och socialdemokraterna, så det har förts ett antal diskussioner om dem. Det betonades då väldigt starkt att man centralt inte kan utforma alla tänkbara detaljregler. Det lokala ansvaret och samrådet måste i väldigt stor utsträckning påverka åtgärderna. En mängd olika situationer kan ju uppstå. Det är emellertid oerhört viktigt att dessa åtgärder inte får styra befintligt näringsliv. De skall inte ändra på konkurrensförhållandena. När det gäller kommuner, landsting och annan offentlig verksamhet får man t.ex. inte friställa hemsamariter och ersätta dem med arbetslivsutvecklingsarbetskraft. Jag är naturligtvis beredd att försöka formulera reglerna så noggrant som möjligt. Men jag måste i hög grad lita på lokalt omdöme och samråd. Jag är övertygad om att t.ex. Skogsarbetarförbundet med många arbetslösa medlemmar inte kommer att acceptera att vårens planteringar övertas av ALU arbetskraft. Det är inte meningen. Jag kan även nämna att Skogsstyrelsens generaldirektör kommer upp till mig i nästa vecka för att diskutera beredskapsarbeten samt dessa åtgärder.
Fru talman! Jag tackar för denna komplettering. Arbetsmarknadsministern och jag är ju båda komna från skogen, så vi känner till den arbetslöshet som råder i skogslänen. Vi vet vilken arbetskraft som i stort sett behövs i skogsbruket med dess högteknologiska inriktning. På marken finns snart bara ett par tre skogsarbetare per län. Det finns en risk för att de skogsvårdsinsatser som skall göras på sommaren inte blir av, om man inte i tillämpningsföreskrifterna påpekar att det handlar om naturvård, fornminnesvård, landskapsvård och upptagande av rågångar. Jag hoppas faktiskt att man får med detta i tillämpningsföreskrifterna.
Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vad jag avser göra för att rädda jobben för vissa anställda med lönebidrag. Bakgrunden är att Länsarbetsnämnden i Stockholms län stoppade utbetalningar av lönebidrag efter ett antal tidningsartiklar om att arbetsmarknadspolitiska medel gick till arbetsgivare med skatteskulder. Stoppet av bidragsbetalningar gällde några dagar, då nämnden kontrollerade förhållandena. Det visade sig att av ca 1 500 arbetsgivare med lönebidragsanställda hade ca 75 betalningsanmärkningar hos kronofogdemyndigheten. Nämnden kontrollerar nu dessa 75 arbetsgivare för att se om de uppfyllt sina skyldigheter i avtalet med Länsarbetnämnden att bl.a. se till att de anställda med lönebidrag har erforderligt försäkringsskydd. Om det visar sig att åtagandena är uppfyllda kommer nämnden att betala ut bidragen snarast. Det handlar i flertalet fall om någon veckas senareläggning av bidragsbetalningarna. För att i fortsättningen förhindra att arbetsmarknadspolitiska stöd betalas ut till arbetsgivare, som inte beter sig korrekt, kommer Länsarbetsnämnden att vidta vissa åtgärder, t.ex. införa en upplysningscentral dit arbetsförmedlingarna kan vända sig innan de beslutar om bidrag. Nämnden kommer också att utöka sin kontroll, bl.a. genom fler företagsbesök. För egen del kommer jag att följa upp denna fråga vid mina kontakter med Arbetsmarknadsstyrelsens ledning.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Innan jag går vidare vill jag säga att det inte på något sätt är min avsikt att de här medlen inte skall användas på ett korrekt sätt och enligt föreskrivna regler, tvärtom. Men när man gör kontroller måste man göra det på ett sätt som tar hänsyn till att det gäller människor i ett utsatt läge. Vad som också hör till bakgrunden är att Länsarbetsnämnden i Stockholms län, efter skriverierna som gällde rekryteringsbidrag, stoppade alla utbetalningar av bidrag, även lönebidrag. Man skall veta att de föreningar och företag som drabbades inte fick något meddelande. Det var bara de som ringde till Länsarbetsnämnden, och som lyckades komma fram, som fick besked om att den här kontrollen pågick. Länsarbetsnämnden blev nerringd, och nu ges beskedet att man för att få sina pengar skall faxa ett bevis på att försäkringen är betalad. Detta handlar om människor som är oerhört sårbara på arbetsmarknaden. De skulle inte ha något jobb om inte föreningarna, som det i många fall gäller, tog sig an dem och såg till att de här jobben fungerade. Nu är det så att stoppet inte gäller en vecka. Efter ytterligare kontroll har det visat sig att det kommer att ta ytterligare tre veckor innan kontrollerna är klara. Det betyder att dessa människor, som har oerhört svårt att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden, står utan lön en månad före jul. Tycker ministern verkligen att det är rimligt att behandla folk på det här sättet?
Fru talman! Jag vet hur sårbara många som har lönebidrag är och att oro kan uppstå. Det är för mig nya uppgifter att det skall ta så här lång tid. Det är inte vad Länsarbetsnämnden i Stockholm har uppgivit för mina handläggare. Det som nu har skett, har skett. Jag får väl be någon av mina anställda att ringa upp Länsarbetsnämnden i Stockholm och säga att det är viktigt att de snarast ger klara besked, så att det inte går i olag. Oftast är det fråga om svaga arbetsplatser. Det är föreningar som kanske redan står på minus och därför har det svårt. De har inte heller någon ekonomi som gör att de får låna pengar. Jag är medveten om problemet. Detta är en ny upplysning. Jag kan inte kontrollera den -- jag förutsätter att det är korrekt i en del fall -- men jag är beredd att ringa och säga att jag hoppas att handläggningen går snabbt.
Fru talman! Jag är tacksam för att statsrådet tar de här uppgifterna så allvarligt. Jag talade nämligen med länsarbetsnämnden i går och fick beskedet att det här kommer att ta ytterligare tre veckor. Som statsrådet sade handlar det ofta om föreningar där man inte har några marginaler och inte kan betala ut lön. Folk har således inte fått den lön som de är berättigade till. Det kan naturligtvis ha blivit något fel i uppgiftslämnandet. Det är ofta de här anställda som sköter föreningarnas kontakter med myndigheter och övrig administration, och problem kan uppstå. När man hanterar den här typen av arbetskraft måste man dock meddela i förväg vad man tänker göra, så att föreningarna kan gardera sig. Jag hoppas att statsrådet tar den här kontakten så att man i fortsättningen inte utsätter de lönebidragsanställda för en sådan här behandling.

Fru talman! Bo Arvidson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att specialkurser och påbyggnadsutbildningar skall kunna erbjudas även i framtiden. Efter läsåret 1994/95 kommer flertalet av de utbildningar som i dag finns som specialkurser att integreras i programmen i gymnasieskolan. Vissa utbildningar kommer att föras över till komvux och några till högskolan. Jag besvarade i våras en interpellation från Bo Arvidson om specialkurser i gymnasieskolan. Av mitt svar framgick att jag såg med oro på utvecklingen och att det inte är acceptabelt att kommunerna indirekt stryper i stort sett all utbildning för vuxna med hänvisning till att det i skollagen inte anges en absolut skyldighet för kommunerna beträffande påbyggnadsutbildning i komvux och den gymnasiala vuxenutbildningens omfattning. Jag är väl medveten om att det, trots särskilda informationsinsatser från Utbildningsdepartementet, har funnits en betydande osäkerhet när det gäller kommunernas skyldigheter att erlägga interkommunal ersättning. Min bedömning är emellertid att dessa svårigheter i stor utsträckning kan betecknas som initialproblem och därför kommer att övervinnas. Även om jag således inte finner anledning att nu vidta någon särskild åtgärd anser jag ändå att utvecklingen i frågan bör följas noggrant. Jag vill dessutom hänvisa till att regeringen i särskilda direktiv för Skolverkets fördjupade anslagsframställning för nästa budgetperiod har ålagt verket att redovisa i vilken utsträckning kommunerna erbjuder vuxna utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.
Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Ask för svaret på min fråga. Vi hade en interpellationsdebatt i det här ärendet i våras. Redan då såg vi konsekvenserna av de beslut som riksdagen fattade våren 1991. Regeringens förordning från i våras har naturligtvis varit till hjälp, men det finns ändock stora problem. Jag skall ta några utbildningar där det finns problem som exempel. Det gäller vissa vårdutbildningar och specialkurser inom jordbruks och trädgårdsnäring, där landstingen är huvudman för utbildningen. Det gäller även tekniker och hantverksutbildning. Flera elever, t.ex. unga kvinnor, vägras medel för att gå en ettårig undersköterskekurs, eftersom de redan har gymnasieutbildning. Oftast har de bara tvåårig gymnasieutbildning. Men om den presumtive eleven är arbetslös händer det att länsarbetsnämnden köper utbildning. Man kan tolka det som att man måste vara arbetslös för att över huvud taget kunna få gå den här utbildningen. Det finns många kommuner, t.ex. i Skåne, som har avstyrkt samtliga ansökningar till den här typen av utbildning. I en enkät har Lantbrukets yrkesnämnd kartlagt hur det delade ansvaret mellan landstingen och kommunerna har fungerat under läsåret. Av enkäten framgår att i genomsnitt 20 % av ansökningarna har avslagits av kommunerna. Det finns dock stora variationer mellan olika län och kommuner. Det finns också ett stort mörkertal när det gäller hur siffrorna har kommit fram. Många kommuner har ej vidarebefordrat ansökningar där kommunal ersättning har vägrats. Av svaret framgår att statsrådet inte är beredd är att vidta några åtgärder nu. Jag ser naturligtvis positivt på att Skolverket har fått ett uppdrag. Kan inte statsrådet tänka sig att göra någonting när man har fått fram underlaget? Många av dessa utbildningar kommer att försvinna om man inte gör någonting.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om de problem som Bo Arvidson beskriver. Det här är nog en effekt som man kanske inte tänkte på när man fattade beslutet. Kommunerna har vittgående skyldigheter att betala interkommunal ersättning när det gäller specialkurser, påbyggnadsutbildningar och annat som ligger inom gymnasieskolans ram. När vi flyttar över dem i det nya systemet föreligger inte längre någon skyldighet. Det innebär att det är i det närmaste omöjligt för många att skaffa sig en yrkesutbildning. Det gäller t.ex. om man vill bli tandsköterska eller guldsmed. Det här är naturligtvis märkligt. Vår diskussion i våras handlade ganska mycket om bristen på långsiktighet i kommunernas agerande. Jag har vissa förhoppningar om att kommunerna, när det nya systemet har satt sig, kommer att skaffa sig en utbildningspolitik med litet längre perspektiv än vad man har i ett övergångsskede. Jag är tillräckligt bekymrad för att ha gett Skolverket särskilda direktiv om att syna den här frågan. Om det skulle visa sig att det här inte rättas till, måste vi från Utbildningsdepartementets sida komma med förslag till riksdagen som reder ut det hela. Jag är inte beredd att stillatigande se att de flesta inte kan skaffa sig viktiga yrkesutbildningar. Om ingen kommmer att gå på vissa utbildningar får det tråkiga konsekvenser för arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det det hon sade i avslutningen av sitt inlägg. Vi är nog båda lika oroade över hur det skall gå. I min fråga tog jag också upp att 1 250 överklaganden har kommit till Skolverkets överklagandenämnd. Hur uppfattar statsrådet detta? Vad indikerar detta? Landstingsförbundet har skrivit till regeringen och bl.a. tagit upp frågan om de här utbildningarna. Man vill att reglerna för tillträde till den gymnasiala vuxenutbildningen och specialkurserna ses över. Landstingsförbundets framställan?
Fru talman! Det är riktigt att det har kommit över 1 200 överklaganden. Det är många fler överklaganden än vad vi har varit vana vid. Flertalet överklaganden gäller interkommunala ersättningar där kommunerna inte har betalat eller där det inte har fungerat på annat sätt. En del överklaganden gäller att en kommun har vägrat att ta emot elever från en annan kommun. Många av dessa överklaganden beror på att man inte har uppfattat och förstått de regler som gäller. Men det finns också exempel på fall där man faktiskt har agerat utifrån de regler som gäller, och där jag ändå tvingas konstatera att enskilda kommer i kläm. Det finns också exempel på elever som har varit så pass desperata att de har bett att få betala en utbildning. Men det är inte heller möjligt när det gäller dessa utbildningar. De finns en del enskilda fall som är mycket tråkiga. Bo Arvidson frågade hur jag ser på det här. Jag ser mycket allvarligt på det. Vi måste agera i den här frågan och försöka analysera hur vi skall hantera den. Men vi måste vänta tills vi har en överblick över hur det faktiskt ser ut. Vi måste ändå ha en tilltro till att kommunerna relativt snabbt kommer att lära sig de nya reglerna.
Fru talman! Det som statsrådet här säger är positivt. Men det vill till att vi också kan övertyga kommunerna om nödvändigheten av att satsa på dessa utbildningar. Man måste få någorlunda enhetlighet i tillämpningen. Vilken kommun man bor i skall inte vara avgörande för vilken utbildning man kan få. Jag tycker att -- vilket statsrådet antydde -- det beslut som fattades våren 1991 begränsar mångfald och valfrihet. Utbildningarna blir mycket enhetliga. Kommunförbundet för att diskutera hur man skall kunna få en bättre ordning så att vi kan tillgodose en del av dessa utbildningar även i framtiden.
Fru talman! Jag är alltid beredd att prata med Kommunförbundet. I det här fallet tror jag nog att man också måste analysera hur man tycker att den typ av utbildningar som det handlar skall passa in i systemet. Skälet till att dessa kurser i något sammanhang ändå har glömts bort är att de ligger emellan två utbildningssystem. Då blir det tokigt. Jag tror att vi först får diskutera och analysera detta på departementet. Det är möjligt att vi sedan får ta upp en diskussion med Kommunförbundet. När det däremot gäller hur reglerna faktiskt ser ut måste vi naturligtvis se till att informationen ut till kommunerna fungerar.
Fru talman! Kent Carlsson har, med anledning av ett konkret fall av avskedande av en homosexuell lärare, frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att stoppa diskrimineringen av homosexuella. Samma fråga har Torgny Larsson ställt till chefen för kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggebo. Jag besvarar nu båda frågorna. Enligt skollagen är kommunerna huvudmän för grundskolan och kommuner och landsting huvudmän för gymnasieskolan. För fristående skolor finns enskilda huvudmän. Med huvudmannaskapet följer det fulla arbetsgivaransvaret för skolans personal. Regeringen eller ett enskilt statsråd kan och skall inte gå in och kommentera huruvida det i ett enskilt fall har funnits saklig grund för uppsägning.
Fru talman! Det är ett mycket märkligt svar som statsrådet här avlämnat. Kanske har statsrådet inte läst frågorna från mig och Torgny Larsson. Vi frågar inte om det enskilda fallet utan om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att stoppa den här typen av diskriminering av homosexuella. Jag tycker egentligen, fru talman, inte att jag har fått svar på min fråga. Min fråga ställdes givetvis utifrån fallet i Göteborg, eftersom det är det som just nu har rapporterats i massmedia. Det är inte första gången som det här händer, och det framhålls också av politiker i Göteborg. En lärare med franskt ursprung blev förflyttad med hänvisning till hans homosexualitet. För mig är detta ett mycket klart fall av diskriminering utifrån sexuell läggning, och riksdagen har många gånger uttalat att sådant inte får ske och inte får accepteras. Det uppkommer en rad frågor. Det gäller en kommunal skola som styrs av politiskt tillsatta personer men som har tagit emot sponsringsbidrag från Volvo. Man kan undra vilket tryck som har utövats från det hållet och om det därifrån rimligen skall få utövas ett sådant tryck när det gäller vilka som skall få vara lärare i en kommunal skola. Man kan också fråga sig, med tanke på föräldrarnas ganska fördomsfulla agerande, vad som skulle hända om föräldrarna i en annan skola valde att plocka bort sina barn på grund av att läraren har en annan hudfärg, annan religion eller en etnisk tillhörighet som de inte tycker om. Det är precis samma fall som den här homosexuelle läraren har ställts inför.
Fru talman! Jag ber naturligtvis att få tacka för svaret, men inte heller jag är nöjd. Det var ett djupt otillfredsställande svar. Även det som hände i Göteborg är otillfredsställande. En lärare som öppet erkänt att han är homosexuell får inte behålla sin tjänst utan blir omplacerad. Han befarar nu att han inte kan få något nytt arbete när hans förordnande går ut till sommaren. Det är otillfredsställande, eftersom ingen anmärkning har riktats mot honom. Stadsdelsförvaltningen och skolledningen har uttalat sitt fulla förtroende för honom, och ingen har kunnat peka på att han gjort något fel. Han har inte gjort något otillåtet eller olämpligt. Det allvarliga i detta sammanhang är att det skapar en ökad förljugenhet. I en större stad går det naturligtvis att dölja sin homosexualitet, men det är viktigt att vi motverkar den förljugenhet som då skapas. Jag har under ca 20 år aktivt arbetat som präst och då fått en ganska omfattande inblick i hur många människor lever. Jag har i de sammanhangen bl.a. lärt mig hur homosexuella människor precis som andra minoritetsgrupper kan känna sig diskriminerade. Det hade varit mycket värdefullt om skolministern i dag hade kunnat säga någonting om det här. Jag ställde inte min fråga om det enskilda fallet, om också utifrån det enskilda fallet. Jag ställde frågan vilka åtgärder regeringen ämnar vidtaga för att förhindra att diskriminering på grund av homosexualitet fortsätter. Jag vill upprepa den frågan. Jag kan inte heller annat än notera vilken skillnad det är på det här svaret och det svar som jag för cirka en timme sedan fick på min fråga om rasismen. Då gav Birgit Friggebo ett mycket utförligt svar.
Fru talman! Jag beklagar om jag har missuppfattat frågan. Det var inte min avsikt. Ändå framgår det av Kent Carlssons inlägg att han diskuterar också det enskilda fallet. När det gäller detta fall är jag medveten om att frågan är anmäld till Diskrimineringsombudsmannen, och jag har också tagit del av de yttranden vilka har avgivits och av vilka det framgår en hel del om hanteringen av denna fråga. Det är inte min sak att bedöma hur det fallet har hanterats. När det gäller frågorna om jag är beredd att åstadkomma uppdrag till Skolverket eller göra någon bredare undersökning vill jag säga att jag inte tror att det är nödvändigt att skriva till Skolverket och inte heller till kommunerna och påpeka att homosexualitet inte är saklig grund för uppsägning. Jag utgår ifrån att det är väl känt. Också frågor om avskedanden regleras i lagen. Jag tror inte att vi behöver göra så mycket här. Vad jag dock tycker är mest angeläget, om det nu handlar om fördomar rent allmänt, är att åstadkomma en läroplan som ger utrymme för att frågor som hanteras på ett sådant sätt att det förebygger fördomar osv. Det är väl därur som de problem som tas upp i dessa frågor kommer. Jag tror inte att det går att åstadkomma någon förändring, om man nu är allmänt bekymrad över fördomar som kan verka negativt för skolväsendet eller diskriminerande gentemot enskilda.
Fru talman! Statsrådet säger att hon har granskat handlingar i ärendet. Det var inte fråga om någon uppsägning, utan om en förflyttning på grund av homosexualitet. Det är märkligt att landets skolminister och regering inte har någon uppfattning i principfrågan och inte klart tar avstånd från ett sådant här agerande. Jag begärde inte av statsrådet att man skall gå in i det enskilda ärendet och lugga skolledning osv., men däremot måste man markera att riksdagen vid ett flertal tillfällen har uttalat att diskriminering inte får ske på grund av homosexualitet. Förra veckan diskuterade vi här i riksdagen ett ärende som gäller just information till elever om homosexualitet, och då gjorde riksdagen en mycket stark markering. För eleverna måste det vara ett märkligt agerande. Riksdagen uttalar att homosexualitet inte är något negativt, utan vi skall ge positiv information om den, men samtidigt tillåter vi skolledningar att flytta på folk på grund av homosexualitet. Vad är det för signaler som vi skickar ut till eleverna, om vi agerar på det sättet?
Fru talman! Det var ett lika märkligt svar som jag fick den här gången. Jag hade förut ställt en fråga med anledning av vad som hände vid de judiska begravningsplatserna och fick tidigare i dag ett mycket tydligt och utförligt svar från Birgit Friggebo. Regeringen ämnar vidtaga och håller på att vidtaga en hel rad olika åtgärder. Nu säger skolministern att hon tycker att man inte skall göra någonting. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Det sägs i svaret: ''Med huvudmannaskapet följer det fulla arbetsgivaransvaret för skolans personal.'' Hur skall vi tolka detta? Jag känner mycket väl till bestämmelserna om huvudmannaskapet, och de innebär inte att skolan skall kunna ställa sig helt ovanför lagen. Det hade varit ytterst värdefullt om vi hade kunnat få ett tydligt, klart och positivt svar här i dag.
Fru talman! Först och främst kan och skall inte ett statsråd komma med pekplinnar i frågor som rör kommunerna i deras egenskap av arbetsgivare. Däremot är det självklart, och det framgår av mitt svar och min kommentar, att kommuner och skolor måste arbeta utifrån de lagar som gäller. I det här fallet har vi en fråga som nu prövas av Diskrimineringsombudsmannen, och jag tycker att det är utmärkt att så sker. När det gäller homosexualitet i allmänhet i skolan och de attityder som skall prägla skolans verksamhet är det framför allt i läroplansarbetet som vi måste se till att elever och andra får besked om vilka värderingar och attityder som skall prägla skolarbetet. Jag är övertygad om att riksdagen inte kommer att ha någon annan uppfattning i den frågan än vad man hade när frågan diskuterades för några dagar sedan. På det viset tycker jag alltså inte att det är något problem. Jag blir däremot litet förvånad över att man här försöker antyda att jag inte skulle tycka att detta är fel. Jag kan gärna upprepa att jag tycker att det är fel att någon diskrimineras, oavsett om det är på grund av ras, homosexualitet eller något annat. Det väsentliga när det gäller anställda i skolan är att de utför ett bra jobb, och kommunerna skall följa de lagar som gäller.
Fru talman! Vi är överens om att kommunerna som huvudmän för skolan skall följa de lagar som landets riksdag har beslutat om. Men här gäller det ju frågor som så att säga ligger en bit ovanför det direkta arbetsgivaransvaret, och riksdagen har ju vid ett flertal tillfällen gjort uttalanden om diskriminineringen av homosexuella. Det är märkligt att landets skolminister inte kan utlova någon form av åtgärd, när kommunerna och skolledningarna uppenbarligen glider på lagstiftningen och alltså inte följer de regler och uttalanden som har kommit från riksdagen angående diskrimininering på grund av homosexualitet. Däremot skall jag ge statsrådet rätt i att det saknas lagstiftning. Det finns vaga regler, som inte tillräckligt skyddar just den homosexuella gruppen. Tyvärr har riksdagen avvisat en översyn av den typen av brister, och jag hoppas att vi får möjlighet att på nytt behandla den frågan. Om det här i stället hade handlat om en person med annan hudfärg eller annan religion, hade då statsrådet givit samma svar?
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att skolministern ändå här har gjort någon form av medgivande i och med att hon har sagt att detta i princip är fel. Det får man väl ändå tacka för. Det är naturligtvis värdefullt att den här frågan tas upp i läroplanen, men vad räcker det om man i skolan i fråga har detta i läroplanen, om skolan trots det avskedar eller omplacerar en lärare? Vad ger det för slags signal?
Fru talman! Jag tycker inte att Kent Carlsson skall beskylla landets skolor och kommuner för att bryta mot lagarna utifrån ett fall i Göteborg, där vi inte ens vet om de har gjort något fel. Kent Carlsson frågar om jag hade gett samma svar om detta hade gällt en lärare med annan hudfärg. Svaret är ja. Jag har samma principiella inställning till huruvida jag bör ha några synpunkter på hur kommunerna fungerar som arbetsgivare i våra skolor. Jag tror att det egentliga problemet i det här fallet är svårare att komma åt än vad diskussionen har visat. Vi har gett föräldrar ökade valmöjligheter i skolan. Vi har gett dem större inflytande. Därmed kommer också fördomar, värderingar och attityder som finns i samhället till uttryck på olika sätt. Det kan vara ett problem -- det gäller inte bara i det här fallet. Fördomar, irrläror och okunskap kan emellertid bara mötas med kunskap och genom opinionsbildningsarbete. Det är precis det vi arbetar med när vi nu skall formulera en läroplan och sätta upp ramarna för skolans verksamhet. Jag tror tyvärr att det är den väg man måste gå för att åstadkomma en ändring. Jag är inte beredd att inskränka föräldrarnas möjligheter att välja, trots att detta faktiskt kan bli ett bekymmer. Jag inser det.
Fru talman! Jag sade inte att kommunerna bryter mot lagstiftningen. Jag sade att de glider på den. Det fall som nu är aktuellt -- och andra fall -- måste nog betraktas som att kommunerna kringgår de beslut som vi har fattat i den här riksdagen. Det är riktigt som statsrådet säger att detta blir ett problem. Det innebär att vi kan hamna i situationer där föräldrar, exempelvis utifrån fördomar, inte accepterar en svart lärare, en judisk lärare eller en muslimsk lärare. Jag menar att vi måste börja fundera över om vi skall acceptera en sådan utveckling, om vi skall acceptera att fördomsfulla människor på det sättet ser till så att minoritetsgrupper i det här samhället exempelvis inte kan inneha vissa jobb. Det vore en skrämmande utveckling om vi accepterade det. Också jag inser naturligtvis att det är med kunskap och information som man på bästa sätt bryter fördomar, men vi har ju ändå en riksdag här i landet, och vi har vissa möjligheter att stifta lagar. Jag tycker att vi skall använda oss av den möjligheten. Jag är i alla fall beredd att göra det, men tyvärr uppfattar jag inte att skolministern är det.

Fru talman! Inger Gustavsson har frågat mig om jag tänker beakta idrottens betydelse för inlärning och hälsa när det gäller antalet obligatoriska timmar i ämnet idrott i den nya läroplanen. Låt mig först konstatera att Läroplanskommitténs förslag, i vilket ingår förslag till minsta garanterad undervisningstid samt förslag till huvudsakligt innehåll i ämnet idrott och hälsa, som avlämnades till regeringen i september just nu remissbehandlas. Syftet med denna remissbehandling är att komplettera kommitténs förslag med synpunkter från myndigheter, organisationer, forskare, lärare och andra inför den fortsatta beredningen inom regeringskansliet. Det befrämjar inte diskussionen att jag som företrädare för regeringen föregriper denna genom att ta ställning till enskildheter i förslaget. Det är min och regeringens avsikt att under våren 1993 presentera en proposition för riskdagen i vilken viktiga principiella frågor självfallet kommer att behandlas. Låt mig därefter konstatera att det naturligtvis inte är möjligt att diskutera varje ämnes betydelse och därmed eventuella behov av mer eller mindre tid utan att beakta frågan om den helhet som skolan skall ge. I detta sammanhang är det viktigt att diskutera i vilken utsträckning elever och föräldrar skall kunna påverka utbildningen. Vi har redan tagit viktiga steg med avseende på möjligheterna att välja skola. Jag tycker att det är oerhört väsentligt att vi nu går vidare och ökar möjligheterna att påverka utbildningen för den enskilde inom det offentliga skolväsendet. Enligt min uppfattning bör vi nationellt bara fastställa det absoluta minimum av undervisning i olika ämnen som en elev skall erbjudas. Därutöver bör det finnas goda möjligheter för eleverna och deras föräldrar att välja den eller de inriktningar/fördjupningar som passar den enskildes önskemål. En timplan med ett mindre antal timmar i vissa ämnen och ett däremot svarande större utrymme för ett individuellt val behöver inte nödvändigtvis medföra att de ämnen som får färre obligatoriska timmar också i praktiken får ett minskat utrymme i skolan. Avgörande därvidlag blir naturligtvis vilken attraktionskraft ämnena har. Det gäller alltså för lärarna att motivera sina ämnen, att väcka elevernas intresse. Jag är säker på att det skulle vara till fördel för utbildningens kvalitet. Jag har självfallet stor respekt för den sakkunskap som kommer till uttryck i många av de brev, remissvar och artiklar som skrivs angående ämnet idrott. Jag är också medveten om den betydelse som t.ex. motorisk träning och rörelse har för att stödja barns lärande. För mig är det dock också klart att arbetet i skolan -- uppläggningen av skoldagen och undervisningen i andra ämnen -- också måste präglas av en sådan medvetenhet. Detta gäller naturligtvis inte minst i de lägre årskurserna, där det också finns många lärare som utvecklat sitt arbetssätt utifrån djupa insikter om elevernas behov även i detta avseende. I den fortsatta beredningsprocessen kommer självfallet våra kunskaper om såväl idrottens som andra ämnens betydelse att vägas in. Något besked om vilka slutsatser, uttryckt i timmar och minuter, som kommer att bli resultatet av denna process är i dag inte möjligt att ge. Låt mig avslutningsvis säga att jag hoppas att läroplansdebatten, alltså debatten om den skola som skall vara en grundbult i både den enskildes och samhällets utveckling, också kommer att bestå av annat än timplaneexercis.
Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Ask för svaret. Jag är naturligtvis medveten om att det här förslaget är ute på remiss, men jag är trots det litet oroad -- kanske inte på grund av idrottslärares bekymmer utan på grund av att sjukgymnaster har uttryckt bekymmer över att ett allt större antal ungdomar behöver stöd och hjälp med sin kropp, trots att vi nu har så pass många timmar idrott på schemat. Att lära ut och förankra positiva livsstilar i unga år är ett av de mål som WHO har ställt upp i Hälsa för alla år 2000. Idrottsämnet är det enda ämnet som syftar till att stimulera fysisk aktivitet, motorisk utveckling och hälsosam livsföring. Läroplanskommittén har insett detta och föreslår att idrottsämnet i framtiden skall heta idrott och hälsa. Ämnets syfte och mål har på ett mycket förtjänstfullt sätt beskrivits i läroplanen. Förändringar av innehållet innebär en kvalitativ förbättring, och det ligger nu ett stort ansvar på lärarna att arbeta efter de nya direktiven. Enligt vetenskaplig dokumentation utgör fysisk inaktivitet en betydande hälsorisk. Många arbetsplatser har därför tagit till sig forskningsresultat och erbjuder dagligen under arbetstid fysisk träning i någon form för att på så sätt förhindra arbetsskador, minska sjukfrånvaron och höja produktiviteten. Det är viktigt att också skolan, som den största arbetsplatsen, inser vikten av fysisk aktivitet. Läroplanskommittén menar emellertid att eleverna kan få sin motion tillgodosedd utanför skolan eller själva välja idrott som personligt val, men då gör man det lätt för sig. En stor och ökande del av skolungdomarna har nämligen, enligt färska undersökningar, inte någon annan fysisk aktivitet än den som idrottslektionerna ger, och det är framför allt för denna växande grupp inaktiva och ibland överviktiga barn som förslagen om nedskärningar är särskilt hotfulla. Det ökade inslaget av valfrihet som föreslås kan verka lockande, men vilken elev som är ointresserad av fysisk aktivitet väljer idrott? Många elever har inte heller stöd hemifrån, och en del invandrarbarn saknar tradition med fritidsaktiviteter.
Herr talman! Jag avser inte att ge några besked om min inställning till vare sig timplan eller läroplan så länge remissarbetet pågår. Fysisk fostran är väldigt viktigt för barn och ungdomar. Det gäller under hela uppväxttiden, dvs. både under skoltiden och delvis efter det att en del har slutat skolan. Det vi måste diskutera är hur mycket av den fostran som är nödvändig som vi kan, skall och måste ge just i skolan. Den frågan måste prövas i och med att vi skall ta fram en ny läroplan. Det är klart att jag inser att vi egentligen borde göra allt i skolan och att vi borde göra väldigt mycket mer av det som redan finns på schemat. Tyvärr finns det ju många som inte läser några böcker efter skoldagens slut. Framför allt är det de barn som har läs och skrivsvårigheter och de som inte har någon akademisk uppbackning hemifrån som inte utövar någon som helst aktivitet på det området utanför skolan. Jag skulle vilja påstå att det här är ett problem som finns inom varje ämne. Även om den här frågan handlar om ett enskilt ämne, vill jag nu vädja till alla i riksdagen att faktiskt försöka hjälpa till att se helheten. Skall vi ge något ämne mer tid, måste vi ta tiden någonstans ifrån. Det här är en mycket svår ekvation att lösa. Jag har tagit intryck och tar intryck av den debatt som pågår, men några besked blir det inte i dag. Som sagt: Det problem som vi nu diskuterar, och som framkommer i bl.a. idrottslärares argumentation, finns faktiskt också i en del andra ämnen, och även det är ett bekymmer.
Herr talman! Jag är medveten om att jag inte nu kan få några besked, men jag vill ändå peka på hälsan som mycket fundamental. I läroplansförslaget står det att det skall finnas en balans mellan praktiska och teoretiska kunskaper, och flera forskare har, oberoende av varandra, betonat vikten av att varva teori och praktik för att båda hjärnhalvorna skall stimuleras. Skall man utnyttja den optimala förmågan att lära, måste man hela tiden variera och varva ämnen och få in skapande verksamhet. Därför är samtliga praktiskestetiska ämnen viktiga. I målbeskrivningen för ämnet hälsa och idrott står: ''Kroppsrörelse och friluftsliv främjar elevernas psykiska och sociala utveckling och skapar goda förutsättningar för lärande.'' Att då nära nog halvera timtalet för just kroppsrörelse och friluftsliv kan verka paradoxalt. Vi vill gärna satsa på forskning och utveckling, men om forskningen inte följs upp är den inte till någon nytta. Skall vi tillämpa forskningsresultaten i skolan, statsrådet?
Herr talman! Det framgår av regeringens direktiv till Läroplanskommittén att man skall utgå från modern forskning om bl.a. inlärning. Det är självklart att vi också måste ta till oss forskarnas synpunkter. Det sade jag också i mitt svar. Jag delar uppfattningen att alla sinnen skall utvecklas i skolan. Därför är olika typer av ämnen väsentliga. Vårt stora problem är inte uppdelningen i ämnen och balansen där, även om det också är ett bekymmer. Vårt stora problem är att arbetssättet i många ämnen är så ensidigt. Det går faktiskt att studera historia när man befinner sig i rörelse. Man kan promenera omkring och titta på saker. Det går faktiskt att sjunga in multiplikationstabellen. Det skulle behövas mycket mer kreativitet. Jag är övertygad om att det skulle ge bättre inlärning. Forskningen säger just detta. Eleverna är inte hjälpta av ett och annat praktiskt ämne under en skoldag, om allt annat arbete sker på precis samma sätt. Då får man inte den intellektuella och fysiska stimulans som är nödvändig för god inlärning. Därför handlar det både om ett läroplansarbete och ett arbete för att stimulera pedagogisk kreativitet. Det behövs det mycket av om vi skall skapa Europas bästa skola.
Herr talman! Jag håller med statsrådet Ask om det sista. Efter många års erfarenheter, särskilt bland elever med svårigheter i teoretiska ämnen, har jag märkt att just idrott och andra praktiska ämnen varit andningshål för dessa elever. Där har de kunnat visa sig på styva linan. De har också kunnat öka sin självkänsla, vilket i sin tur har förbättrat inlärningssituationen i övrigt.

Herr talman! Jag försökte smita, men det var inte riktigt meningen. Jag ber om ursäkt för det. Eva Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att medverka till som kan öka skolans möjligheter att ge elever det individuella stöd som många behöver. I skollagens portalparagraf understryks att i utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov. Det är kommunerna som har ansvaret för att organisera verksamheten så att detta mål i skollagen uppfylls. Genom Skolverkets uppföljningar och utvärderingar skall regering och riksdag få signaler om kommunerna inte uppfyller de mål samhället ställt upp. Jag utgår ifrån att kommunalpolitikerna, inom de ramar vi dragit upp, kan organisera skolverksamheten med hänsyn till elever med särskilda behov även i besparingstider. Skulle de inte göra det, kommer det att visa sig genom
Herr talman! Även om skolministern inte fick möjlighet att smita rent kroppsligen, tycker jag nog att hon har gjort det genom det här svaret. Jag har vid flera tillfällen försökt att få till stånd en diskussion om det som händer ute i skolorna nu. Skolministern har avvisat det med hänvisning till att det inte har funnits någon statistik. Jag är litet förvånad över att skolministern verkar vara den enda som inte är medveten om de faror som nu hotar ute i skolorna i besparingarnas spår. Nu senast är det Kommunförbundet, som kanske bör veta allra bäst vad som händer, som visar på att klasstorlekarna ökar. Ibland blir t.o.m. antalet barn så stort att de inte får plats i ett klassrum. Då blir arbetsmiljön mycket dålig. Det är inte brist på klassrum som är orsaken, utan brist på lärare. Den här rapporten visar också att det är storstadsområdenas barn och ungdomar som råkar mest illa ut. I 85 % av storstadskommunerna ökar nu antalet barn i varje klass. Men det räcker inte för att klara de hårda besparingskrav som finns på kommunerna. Därtill kommer -- och det är kanske det som gör det ännu allvarligare -- att t.ex. stödundervisningen i mindre grupper minskar, att speciallärarresurserna minskar och att möjligheterna till gruppindelning och delade klasser minskar. Lägger man därtill att utrymmet för t.ex. talpedagoger och andra liknande insatser också minskar, är det ganska lätt att förstå att de barn som redan tidigare har haft det svårt i skolan, svårt med sin inlärning och svårt med hela skolsituationen, råkar mycket illa ut. Jag tror faktiskt inte att detta händer därför att kommunalpolitikerna vill ha det på det här sättet eller att skolans personal och skolledning vill ha det så här. Förklaringen är mycket enkel, nämligen att pengarna inte räcker. Jag tror att många blev glada över regeringens paroller om Europas bästa skola, men den glädjen har nu utbytts i irritation. Jag vill ha reda på vad skolministern tänker göra för att den parollen skall få ett innehåll som betyder arbetsro för skolans elever och möjligheter till stöd och hjälp när det behövs.